Fru talman! I Nässjö har vi sedan flera år ett polishus som är i mycket dåligt skick, t.o.m. i så dåligt skick att yrkesinspektionen har riktat mycket allvarliga anmärkningar mot lokalerna och krävt snara åtgärder. Lokalerna är otidsenliga och trånga. Det saknas omklädningsrum och dusch. Man har inget särskilt utrymme för avvisitering, och man har ett trångt mottagningsrum, som ligger i omedelbar anslutning till radiokommunikationsrummet. Så sent som förra året anmälde justitieministern i budgetpropositionen att medel hade anvisats för projektering av ett nytt polishus i Nässjö. I årets budgetproposition saknas emellertid medel för nybyggnation enligt investeringsprogrammet, vilket jag finner mycket anmärkningsvärt, eftersom samtliga åtgärder är vidtagna för att omedelbart påbörja byggnationen. När justitieutskottet behandlar frågan i sitt betänkande understryker man att detta projekt är aktuellt för regeringen. Man framhåller också att det inte är möjligt för utskottet att prioritera projekten på de i motionerna angivna orterna utöver vad som gjorts genom regeringens projekteringsbeslut.

Det är beklagligt att landets justitieminister inte finns i kammaren när denna fråga behandlas, eftersom man då möjligen hade kunnat få ett besked om vilken prioritering regeringen tänker göra. Jag förutsätter emellertid att justitieministern läser protokollet från riksdagsdebatten. Därför vill jag, utöver det som sägs i utskottsbetänkandet och motionen, peka på den aktuella arbetsmarknadssituationen för länets byggnadsarbetare. I dag går, enligt kassaredogöraren vid Byggnads avdelning 9 i Jönköping, 222 Byggnadsmedlemmar och stämplar. Dessutom deltar åtskilliga i arbetsmarknadsutbildning, har beredskapsarbeten eller ersättning enligt KAS. Men det som är mer väsentligt är den utveckling man på avdelningen räknar med för nästa vinter — om inga åtgärder vidtas, vilket jag hoppas sker i samband med valet den 19 september. Utan åtgärder kommer nästa år ungefär dubbla antalet medlemmar i den avdelningen att tvingas gå och stämpla. Dessutom kommer avdelningen sannolikt att tvingas ha ännu fler medlemmar än nu i beredskapsarbete och AMU-utbildning. Med detta, fru talman, vill jag dels understryka vikten av vad utskottet uttalar — att man förutsätter att byggnadsarbetet kommer i gång snarast 83 möjligt — dels understryka att det är viktigt att se på både arbetmarknadssituationen och de dåliga lokalerna. Jag hoppas alltså att ”snarast möjligt” innebär att byggnadsarbetena kan komma i gång i vart fall till nästa vinter.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas också några motioner som föreslår att det skall inrättas en professur i polisforskning vid polishögskolan. Justitieutskottet ställer sig positivt till denna begäran och säger att det kan finnas skäl för att en sådan professur inrättas — även om man vill att frågan skall närmare övervägas av polisberedningen. Utskottet är enhälligt. Förslaget stöds alltså även av den socialdemokratiska gruppen i justitieutskottet. Då man tittar på en sådan här fråga kanske man först ställer sig välvillig. Forskning är ju något positivt. Forskning ökar vår kunskap om samhället och naturen, och den vidgar i allmänhet vår syn. För forskning behövs en professur, anses det ofta — även om de flesta professorer administrerar alltmer och forskar allt mindre. Särskild forskning om polisens arbete kan väl också vara motiverad av flera orsaker. Det förefaller exempelvis som om säkerhetspolisens arbete behöver granskas av forskare. Det förekommer fall av misshandel i polisarrester och på annat håll, vilket också kan motivera en utökad forskning. Sådana här beställda professurer är oftast skräddarsydda. Jag har intrycket av att de enda som under de senaste åren har sysslat med någon mer djupgående forskning om polisarbetet — särskilt den avdelning som sysslar med säkerhetsärenden — är de bägge skribenterna Jan Guillou och Peter Bratt. Är det för djärvt att gissa att det är för någon av dem båda som motionärerna vill inrätta en särskild professur? En närmare granskning av motionerna och betänkandet gör emellertid mig mera tveksam. Varken i motionerna eller i betänkandet finns det någon motivering för förslaget. I den moderata motionen, som är en partimotion, sägs bara att polisarbetet är en viktig samhällsfunktion som motiverar ytterligare forskningsinsatser. Centerpartimotionen är ett eko av moderaternas och talar också om att det finns ett stort behov av forskning kring polisarbetet. Betänkandet från justitieutskottet är precis lika klarläggande. Där säger man att utskottet anser att det återstår åtskilligt att uträtta inom det forskningsfält som berörs i motionerna. Ja, om vilket område av samhällslivet eller naturen kan man inte säga att det återstår åtskilligt att uträtta i fråga om forskning? Tidningen Dagens Nyheter hade nyligen en kommentar till det här förslaget som jag vill låna några rader ur. Man citerar först vad utskottet har sagt och tillägger sedan: ”Den häpnande allmänheten instämmer säkert. Inom så totalt jungfruliga nejder måste underbara forskningsfrukter kunna plockas!” Om vi, fru talman, skall tala litet allvar i den här frågan finns det väl skäl för riksdagen att något prioritera när det gäller inrättandet av nya professurer. Nr 112 Av årets budgetproposition kan man utläsa att UHÄ hade begärt ett Onsdagen den dussintal nya professurer inom medicinska fakulteter. Regeringen säger i 27 mars 1982 propositionen nej till åtta av dem av statsfinansiella skäl. Det är en professur i klinisk genetik i Lund, i klinisk neurofysiologi i Lund, i anestesiologi i Anslag till rikspo Göteborg, i klinisk virologi vid Karolinska institutet, i medicinsk rehabilitering i Umeå, i miljögiftsforskning vid Karolinska institutet, i medicinsk fysik i Lund och i anestesiologi i Lund. Jag tror att samtliga de här professurerna kan motiveras mycket starkare än den professur i polisforskning som nu är föreslagen. Samhällsvetarna i Lund ville ha en professur i sociologi med massmedieforskning. Där blev det nej. Det finns en centerpartimotion av Pär Granstedt m.fl. om en professur i datasamhällets utveckling. Den har inte tagits upp av UHÄ och få sannolikt vänta under obestämd tid. Det blev inte heller någon professur i musikvetenskap i Lund, inte heller något centrum för cirkumpolär kulturforskning i Umeå, som hade begärts av vederbörande universitet. Skulle en professur i polisforskning eventuellt vid någon tidpunkt vara motiverad, bör den enligt min mening i varje fall inte knytas till polishögskolan utan till en av polisen oberoende institution. Det finns också skäl att erinra om den ståndpunkt när det gäller sparsamheten med statens medel som brukar prägla alla debatter här i kammaren. Senast i föregående ärende hävdades det i den moderata reservationen: ”Besparingar är nödvändiga inom alla delar av den statliga verksamheten.” Fru talman! Med detta vill jag yrka avslag på utskottets hemställan vid punkt 1, mom. 1, i justitieutskottets betänkande nr 37.

Fru talman! Jag delar Carl-Henrik Hermanssons uppfattning att riksdagen måste prioritera när olika professurer är på tal. Här är inte en ny professur på tal på annat sätt än att man säger att frågan bör övervägas av polisberedningen. Vi hade för en tid sedan tillfälle att i justitieutskottet diskutera polisens spaningsarbete. Sakkunniga var inkallade för att vi skulle få en redogörelse för det. Av den diskussion som vi hade framgick att det egentligen inte finns någon litteratur eller någon forskning om lämpliga eller olämpliga, om tillåtna eller otillåtna spaningsmetoder. Jag sade mig då att detta är ett område som är väl värt en forskningsinsats. På det polisiära samhällsområdet finns det åtskilliga sådana här frågor — man behöver inte alls skoja om det, som Carl-Henrik Hermansson delvis gjorde — som väl motiverar en forskningsinsats. Man kan naturligtvis säga att området gränsar till exempelvis processrätten och därför skulle kunna ligga inom den juridiska fakultetens område, men det är nog riktigare att man får en professur som är mera inriktad på polisväsendet och dess problem. Hur den skall anknytas institutionellt är en senare fråga, den har vi inte tagit ställning till. Vad utskottet föreslår är att 85 frågan skall övervägas av polisberedningen för övervägande. Jag vill påpeka för Carl-Henrik Hermansson att utskottet är förhållandevis försiktigt i sitt sätt att uttrycka sig.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
Fru talman! Jag tycker att utskottets värderade ordförande är betydligt försiktigare än vad utskottet är i sin skrivning. Det är riktigt att utskottet säger att frågan bör närmare utredas av polisberedningen. Men man har ett stycke ovanför skrivit åtskilligt mer, nämligen att ”utskottet instämmer i vad som sägs i motionerna 717 och 2018 om att polisarbetet med hänsyn till dess viktiga funktioner i samhället motiverar särskilda forskningsinsatser. Utskottet anser också att det därför kan finnas skäl för att en professur i ämnet inrättas ——-—". Om utskottet skriver att det kan finnas skäl för en sådan här professur, då måste väl utskottet mena någonting med det. Man har inte förutsättningslöst skickat motionen vidare till polisberedningen. I så fall hade jag inte yrkat avslag på förslaget. Jag tolkar det som att utskottet har gjort ett ställningstagande. Jag vill gärna höra Bertil Lidgards synpunkt på den fråga som jag också tog upp, om det verkligen är lämpligt att en professur i polisforskning, om den eventuellt kommer att inrättas, skall vara knuten till polishögskolan. Är det inte i stället i hög grad olämpligt? Bör den inte i så fall vara knuten till en av polisen helt oberoende institution? I annat fall tror jag inte att allmänheten kan ha något förtroende för forskningsresultaten.
Fru talman! Jag förstår inte varför min bänkgranne inte läste upp hela meningen, när han nu citerade utskottet. Det är riktigt att utskottet skriver att det ”kan finnas skäl för att en professur i ämnet inrättas”. Där satte Carl-Henrik Hermansson punkt. Men det är inte punkt där. Meningen fortsätter nämligen med ”eller att forskningsverksamheten på området på annat sätt förstärks”. Så utskottet har faktiskt inte låst sig för en professur. Jag sade också i mitt första anförande att jag inte känner mig bunden till att en eventuell professur skall vara knuten till polishögskolan. Frågan om var den skall placeras får vi ta upp när professuren blir aktuell.
Fru talman! Bertil Lidgard och jag har tydligen litet olika uppfattningar om innebörden av svenska språket och hur man skall tolka det. Om ett utskott med anledning av motioner om inrättande av en professur i ett visst ämne förklarar att det kan finnas skäl för att en professur i ämnet inrättas eller att forskningsverksamheten på området på annat sätt förstärks, då har utskottet tagit en mycket positiv ställning till motionerna. Bertil Lidgard vill väl ändå inte bestrida att det är meningen med justitieutskottets skrivning. Annars hade utskottet ju avvisat motionerna eller skickat dem utan någon som helst motivering till polisberedningen. Utskottet anser att det ”återstår åtskilligt att uträtta inom det forskningsfält som berörs”. Det är en väldigt positiv skrivning, om vi skall tolka den så som vi brukar tolka skrivningar här i riksdagen. Den går mycket långt enligt min mening.
Fru talman! Javisst, Carl-Henrik Hermansson, utskottet anser att forskning bör bedrivas på detta område. Det är ett viktigt område, som hittills är forskningsmässigt försummat, och man bör därför stimulera en forskning på detta fält. Om det skall ske i form av en professur eller i annan form har vi inte tagit ställning till. Som jag sade inledningsvis i mitt första anförande är det självklart att man, när man står inför ett konkret förslag om en professur, får man pröva om det är denna professur eller någon annan som förtjänar högsta prioritet. Man måste också se vad pengarna egentligen räcker till.

Fru talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet. Det vill jag från början påpeka. Gertrud Hedberg och jag har i motionen 1702 yrkat att riksdagen begär att regeringen ger rikspolisstyrelsen till känna behovet av förbättrad utbildning för poliser om diabetes och insulinkänningar. Insulinkänning uppkommer när man har fått för mycket insulin och behöver socker för att utjämna sockerhalten i blodet. Det som föranledde motionen var en händelse i norra Sverige i december. Polisen tyckte att en man betedde sig litet underligt, vilket en person gör när han drabbas av denna sjukdom. Mannen hamnade i arresten i stället för att få litet druvsocker eller mjölk. Det är mycket beklagligt att det kan gå så. Poliserna får under sin utbildning två timmars undervisning om diabetes. Nu har vi från Svenska diabetesförbundet på de orter där vi har lokalavdelningar startat en verksamhet för att ta kontakt med polisen. I min hemstad, Falun, har diabetessköterskan vid Falu lasarett inte mindre än fem gånger kallats till polishuset för att undervisa poliser, som själva tycker att de inte har fått nog undervisning om denna sjukdom. Jag har velat påtala denna sak. Jag har samma uppfattning som utskottet. Jag hoppas att rikspolisstyrelsen är beredd att ta initiativ i denna fråga för att ytterligare förbättra utbildningen. Jag har, som sagt, inget annat yrkande än utskottet, men vill med detta anförande understryka frågans vikt och göra rikspolisstyrelsen uppmärksam på hur det hela ligger till. innan s.k. pilotfall har avgjorts

Fru talman! Justitieutskottets betänkande nr 42 om allmän rättshjälp innan s.k. pilotfall har avgjorts innehåller en mycket komplicerad materia med förgreningar på skilda rättsområden. Utskottet har lagt ned mycket arbete på detta betänkande. Vi har inhämtat yttranden från olika sakkunniga. Inte desto mindre har det inträffat att när utskottet väl var färdigt med sitt ställningstagande har det kommit upp en diskussion om konsekvenser i det enskilda fallet av det förslag till retroaktiva bestämmelser som föreligger. Jag har uppfattningen att innan riksdagen tar ställning till detta förslag bör justitieutskottet få tillfälle att ytterligare belysa den här diskussionen och konsekvenserna av retroaktiviteten. Fru talman! Jag hemställer att riksdagen måtte besluta återremittera detta ärende till utskottet.

Fru talman! Bättre sent än aldrig, finns det ett ordspråk som säger. Det är skönt att veta att moderaterna nu har tagit sitt förnuft till fånga. I vår reservation har vi även pekat på de svårigheter som utskottet har satt sig över, men vi socialdemokrater skall inte vara småaktiga, utan vi stöder det förslag om återremiss som Bertil Lidgard har framställt.
Fru talman! Frågan om allmän rättshjälp med s.k. pilotfall har legat på riksdagens bord sedan oktober i fjol. Den har, som utskottets ordförande tidigare påpekat, varit ute på en bred remissomgång och har på sedvanligt sätt behandlats med största noggrannhet i utskottet. Som framgår av utskottsbetänkandet har en majoritet varit överens om att tillstyrka regeringsförslaget och har en gemensam skrivning. Det är därför förvånande att moderaterna nu vill att ärendet skall återremitteras till utskottet. Inget nytt i ärendet har enligt min mening tillkommit sedan betänkandet justerades. Därför är det egentligen att slösa med riksdagens resurser att återremittera ärendet. Eftersom det uppenbarligen efter de två tidigare talarnas inlägg finns ett tillräckligt stort antal av kammarens ledamöter som ändå vill återremittera ärendet skall jag emellertid inte motsätta mig detta.

Fru talman! Jag har i en motion nr 524 tagit upp frågan om konstgjord befruktning. Det förekommer i Sverige konstgjord befruktning, s.k. artificiell insemination, där kvinnan befruktas med sperma från en för henne själv helt okänd man eller från egen make. Som jag framhåller i motionen och som utskottet verifierar torde det födas mer än 200 barn per år i vårt land som har kommit till genom artificiell insemination. De problem detta kan skapa visas av en aktuell rättegång, vid vilken en frånskild man befriades från faderskapet till ett barn som han inte var far till, då det bevisligen avlats genom konstgjord befruktning och genom en annan man. Barnet har alltså inte någon känd fader. Trots att det borde ha kunnat gå att enkelt konstatera vem som är fadern, om detta registrerats och meddelats modern, har barnet inte någon känd fader nu. Vi vet alltså att det är ett par hundra barn som kommer till på det här sättet varje år. I en del fall är fadern känd, t.ex. där befruktningen har skett med sperma från kvinnans make. Men väldigt många barn föds på detta sätt med en anonym spermagivare i bakgrunden, och man kan inte konstatera vem som är barnafadern. Nu har justitieministern tillkallat en utredningsman som skall se över det här, för det finns inga lagregler för verksamheten f. n. och inga särskilda bestämmelser om barn som kommer till genom konstgjord befruktning. Det är en hel del punkter som utredningsmannen skall se på. Det gäller bl.a. möjligheten att kartlägga omfattningen av och formerna för konstgjord befruktning i Sverige. Med denna kartläggning som underlag bör utredaren taställning till om det behövs en reglering för själva verksamheten som sådan och hur en sådan reglering i så fall bör utformas. Utredaren bör vidare undersöka i vilken utsträckning de familjerättsliga regler som gäller i dag bör ändras, främst för att skydda de barn som har kommit till genom konstgjord befruktning. Utredaren skall också överväga vilka regler som kan behövas av hänsyn till givaren, kvinnan och i förekommande fall hennes make eller samboende. Detta är några av de saker som skall tas upp. Jag tycker för min del att varje barn skall ha en självklar rätt att kunna få veta sitt ursprung. Varje barn skall ha en självklar rätt att kunna ta reda på vem som är dess far och mor. Det finns naturligtvis situationer där detta blir omöjligt — det vet vi alla — men jag menar att samhället inte genom sin sjukvård skall bidra till att skapa sådana här förhållanden, då det blir omöjligt för barnet att i en framtid ta reda på sitt ursprung. Det är det man gör nu. Med skattepengar hjälper man till så att den här verksamheten kan fortsättas och utvidgas, och det tycker jag är galet. Därför har jag väckt denna motion, som går ut på att i avvaktan på utredningen skall sådan här verksamhet inte få förekomma utom i de fall där man i en framtid kan dokumentera vem som är barnafadern, om det skulle behövas. Nu har lagutskottet enhälligt avstyrkt denna motion med följande motivering: ”Enligt utskottets mening saknas skäl för att i avvaktan på resultatet av utredningsarbetet förbjuda verksamheten med artificiell insemination i enlighet med önskemålet i motion 524.” Det är en mycket underlig skrivning. Nog finns det skäl —t.o.m. många. Jag har inte möjlighet att yrka bifall till min motion, eftersom den saknar lagtext.

Jag yrkar, fru talman, bifall till det framställda yrkandet.

Fru talman! Från lagutskottets sida noterar vi med tacksamhet att regeringen för kort tid sedan har tillsatt en särskild utredningsman. Dessa mycket svåra och komplicerade frågor behöver nu utredas. Med anledning av att utredningsmannen nyligen har påbörjat sitt arbete och den dom som har avkunnats vid tingsrätten i Haparanda har det de senaste dagarna förekommit en del diskussion i massmedia. Man har då bl.a. åberopat lagutskottets betänkande. Till detta vill jag bara göra följande kommentar. Om utredningsmannen finner det lämpligt att under utredningsarbetets gång komma med delförslag, exempelvis om sekretessbestämmelserna, står det naturligtvis honom helt fritt att göra det. Ett sådant förfarande är inte alls ovanligt inom svenskt utredningsväsende. Det som Allan Åkerlind föreslår är däremot någonting helt annat. Allan Åkerlind föreslår att verksamheten helt skall upphöra i avvaktan på utredningens förslag, såvida inte barnafaderns namn kan fastställas och registreras. Hans förslag innebär en ovanlig åtgärd inom svenskt utredningsväsende. I vårt land förekommer varje år ett stort antal utredningar, men inte i något fall har den verksamhet som är föremål för utredning upphört med Som framgår av lagutskottets betänkande tyder tillgängliga uppgifter på att det föds 200 barn per år som kommit till genom artificiell insemination. Allan Åkerlind föreslår nu en tegistrering. Att införa en registrering vore detsamma som att omgående förbjuda verksamheten. En sådan åtgärd skulle hårt drabba ett relativt stort antal familjer och ensamstående. Verksamheten berör djupt mänskliga frågor och bör få vara kvar. Det är skillnad på att göra en översyn av lagstiftningen och anpassa den till dagens verklighet och att helt förbjuda verksamheten. Enligt min uppfattning är det oklokt att i dag ta definitiv ställning, när utredningen just har inletts. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till lagutskottets förslag.

Fru talman! Lennart Andersson säger att det är en ovanlig åtgärd inom svenskt utredningsväsende när jag lägger fram detta förslag. När en utredning har tillsatts skall man vänta på den, menar han. Ja, det är en ovanlig åtgärd. Men det är också ett ovanligt fall just därför att det, som lagutskottet säger i sitt betänkande, inte finns några lagregler om verksamheten med artificiell insemination. Det finns inte heller några särskilda bestämmelser om de barn som kommer till genom artificiell insemination. Det är också mycket ovanligt att det finns ett område, där man tillåter att en verksamhet fortsätter utan att det finns någon lagreglering. Det är anledningen till den ovanliga åtgärd som mitt förslag innebär. Vi skall vänta på utredningen, säger Lennart Andersson. Men vi vet att utredningar kan ta tid — de kan pågå i flera år. Den här verksamheten har ännu inte pågått i så många år, men det föds redan nu ca 200 barn per år genom artificiell insemination. Antalet kommer helt säkert att öka under de närmaste åren, om vi låter verksamheten fortsätta utan några hinder. Vi har alltså ingen som helst lagreglering för denna verksamhet. Därför menar jag att det finns anledning att man tänker sig för och funderar över vad man håller på med. Vad får detta för konsekvenser för alla dessa barn, när de växer upp och kommer och frågar vem som är deras far? Vilka konsekvenser drar samhället av detta? Hur skall man hjälpa dessa barn? Det finns alltså en mängd frågetecken. Den åtgärd som jag föreslår kan inte gärna förorsaka någon skada. Det skulle hårt drabba många som vill ha barn, säger Lennart Andersson. Ja, det är möjligt att det kan drabba en del. Men jag menar att vi måste ta större hänsyn till de barn som blir till på detta sätt. Vi måste ta större hänsyn till deras rättsintresse än till de människor som eventuellt blir ledsna och besvikna över att de inte kan få barn. Det är en avvägning, men jag anser att vi måste ta större hänsyn till alla dessa barn.

Fru talman! Till alla de uppgifter som utredningsmannen skall granska och se över hör uppgiften att se över föräldrabalkens bestämmelser. Jag kan klart säga att visst behöver föräldrabalken moderniseras i dessa avsnitt, men det finns ändå en viss lagstiftning. Vad vi saknar är en lagstiftning som direkt berör detta med artificiell insemination. Men min bedömning är att situationen inte är så allvarlig att vi omedelbart måste förbjuda denna verksamhet, som har pågått i många år. Det är konstigt att Allan Åkerlind nu när regeringen har tillsatt en utredningsman, som är mycket kvalificerad, kommer och yrkar på att hela verksamheten skall förbjudas. Denna verksamhet har ju pågått i många år i detta land. Men Allan Åkerlind har tidigare inte sagt någonting om det här. Det verkar som om Allan Åkerlind just nu har fått upp ögonen för den verksamhet som pågår. Allan Åkerlinds människosyn är litet konstig. Han säger att de vuxna människor som är berörda av detta får bara kallt avstå från den möjlighet att skaffa barn som ges här. Han är beredd att dra ett streck över allt detta och säger att dessa människor får klara sig ändå. Jag tror att vi måste se på detta med betydligt större allvar och med mycket större medmänsklighet och tillåta att denna verksamhet får fortsätta.
Fru talman! Lennart Andersson säger att jag först nu, när utredningsmannen är tillsatt, har reagerat. En anledning till reaktionen också från regeringens sida är att man har fått upp ögonen för problemen på det här området. Det är ju därför utredningsmannen tillsattes. Jag har under flera år mått illa av att den här verksamheten fortgår, men det som till sist fick mig att motionera var det fall som nu har behandlats i hovrätten och där ett barn har mist möjligheten att få en far. Det gjorde att jag ansåg tiden vara mogen för att sätta stopp för detta. Det är väl också en anledning till att regeringen nu har tillsatt en utredningsman. Vi har ju alla varit medvetna om de här problemen, men de har särskilt belysts av detta speciella fall. Jag vill också säga att jag inte menar att man inte skall ta hänsyn till de vuxnaii det här fallet, som Lennart Andersson vill göra gällande. Man skall ta alla möjliga hänsyn, men barnets rättsliga intressen måste gå före.

Fru talman! Vi är några socialdemokrater från Kvinnoförbundet och Broderskapsrörelsen som begärt att den abortförbebyggande verksamheten vid socialstyrelsen skall bibehållas på nuvarande nivå intill dess Anita Bråkenhielms utvärdering av abortlagstiftningen m.m. är klar. Vi utgår ifrån att abortkommittén kommer med förslag om abortförebyggande verksamhet och hur den skall organiseras. I motionen har vi begärt ytterligare 1 milj.kr., vilket precis är den summa som socialstyrelsen enligt propositionens förslag skall minska hälsoupplysningen med. Socialutskottet har en del goda ord att säga om behovet av abortförebyggande verksamhet. Utskottet fullföljer därmed en linje som varit den genomgående under alla år som utskottet behandlat abortfrågan. Socialutskottet har med en viss envetenhet kommit tillbaka till just frågan om förebyggande verksamhet som ett sätt att komma till rätta med de alltför höga aborttalen. Där stannar emellertid enigheten. Socialdemokraterna har tvingats att reservera sig på den avgörande punkten, nämligen i fråga om de pengar som skall förvandla orden till reell handling. Vi vet att den ekonomiska ramen är trång, men detta blir, fru talman, till slut en prioriteringsfråga. Inte heller vi socialdemokrater kan slösa med pengar, men på den här punkten har vi tagit ställning för ett högre anslag. Nedskärningen i budgeten i detta avseende kommer dessutom synnerligen olämpligt. Socialstyrelsen har hittills haft en heltidsanställd gynekolog och dessutom medel till förfogande för projekt inom sexualoch samlevnadsfrågor samt abortförebyggande verksamhet. I Anita Bråkenhielms utvärdering kommer det — hoppas vi, som jag sade tidigare — att föreslås en del åtgärder. Annars blir den inte mycket värd. Vi motionärer befarar att det nu kommer att bli en svacka i det förebyggande arbetet, trots att detta i själva verket borde förbättras. Aborten är en nödfallsåtgärd, och varje abort är i sig ett misslyckande. Det har socialutskottet sagt tidigare. I abortfrågan finns etiska värderingar inrymda. Där finns i vissa fall konflikten mellan rätten för fostret, den blivande människan, och kvinnans integritet samt hennes rätt att bestämma över sin egen kropp. Där finns också lagstiftarens dilemma att utvecklingen troligen går sin egen väg oberoende av lagstiftningens innehåll. Abortlagen ändrade innehåll 1975 — vi var många som var tveksamma vid den tidpunkten — och huvudlinjen blev rätt till abort inom sjukvårdslagstiftningens ram. Någon ökning av antalet aborter har därefter inte skett. Den enda jämförelse som är någorlunda rättvisande är hur många aborter som sker per 1 000 kvinnor mellan 15 och 49 år. I själva verket har det skett en svag minskning i det här avseendet. Dessutom har tonårsaborterna minskat betydligt, och ingreppen sker på ett tidigare stadium under graviditeten. Allt detta är positivt. Det är naturligtvis också det som ligger till grund för det förhållandet att trycket på en ändring av lagstiftningen har minskat. Vi skriver i motionen att det finns ett klart samband mellan antalet aborter och en väl fungerande preventivmedelsrådgivning samt annan upplysning om sexualoch samlevnadsfrågor. Det s.k. Gotlandsprojektet ledde till att antalet aborter minskade betydligt. Tre år efter det att projektet sattes i gång 1973 minskade ungdomsaborterna med 30 90, och det är mycket. I Västerbotten, där ett liknande projekt har pågått, minskade antalet aborter med 20 920. Det förebyggande arbetet har alltså stor betydelse. Det är flera i riksdagen som väckt motioner under årens gång i abortfrågan. Namn som Allan Åkerlind, Tore Nilsson, Filip Fridolfsson, Sven Johansson, Kersti Swartz, Ingegerd Troedsson, fungerande talman, och Linnéa Hörlén har återkommit med jämna mellanrum. Andra har verkat inom socialutskottets ram. Även om delade meningar har funnits, och finns, angående lagens utformning, tror jag att alla ändå är överens om att de abortförebyggande åtgärderna är viktigast och mest utslagsgivande. Nu har vi kommit till sanningens minut i det här ärendet. Skall resurserna för den abortförebyggande verksamheten inom socialstyrelsen skäras ner drastiskt innan vi vet vad som kommer i stället, eller skall vi behålla den verksamhet som finns? Ett vet vi, nämligen att socialstyrelsen inte kan göra de omdisponeringar som utskottsmajoriteten tror på. Vi vet också att socialstyrelsen behöver de här pengarna för att fullfölja vad den önskar åstadkomma på detta område. Det torde, säger vi motionärer, vara oundvikligt att en nedskärning får allvarliga konsekvenser för såväl abortförebyggande åtgärder som upplysningsverksamheten inom mödraoch barnhälsovården, fosterdiagnostik, konsekvenserna av olika missbruk i samband med graviditet och föräldrautbildningens förverkligande. Fru talman! Det skall bli ytterst intressant att se hur de personer som talat mot aborter eller för inskränkningar i lagen kommer att rösta i den kommande voteringen. Denna är själva verket ett prov på bärigheten i deras argument.

Fru talman! Jag skall inte haka på tidigare talares inlägg, även om också jag tillhör den grupp som har motionerat i frågan åtskilliga gånger. Jag tycker det är riktigt att den utvärderingsgrupp som nu arbetar får fullfölja sitt uppdrag. Först därefter vet man ju var resurserna skall sättas in. F. n. förekommer det i debatten en tveksamhet om det. Jag skulle i stället vilja säga några ord med anledning av det särskilda yttrande som gäller giftinformationscentralen och dess framtid. Frågan tas upp på s. 27 i betänkandet. Denna giftinformationscentral har nu verkat i 20 år och har bedrivit en fin och ständigt växande riksomfattande verksamhet. Antalet förfrågningar per år är nu 40 000. Centralen har tack vare det förtroende den har fått röna från industrin samlat en mängd information om produktingredienser och därmed kunnat stå läkare och allmänhet till tjänst vid akuta förgiftningsfall. Industrin har stort förtroende för centralen och har frivilligt lämnat sina informationer utan att man veterligt någon gång har blivit besviken på sekretessbehandlingen. Utan denna samverkan med industrin kan centralen självfallet inte fylla sin uppgift. Den goda samverkan med industrin har naturligtvis i mycket berott på den självständiga ställning som centralen hittills har haft. Ingen myndighet har lagt sig i centralens verksamhet. Den har haft full autonomi gentemot myndigheter. Denna självständiga ställning är uppenbarligen en nödvändighet för att kunna skapa förtroende mellan centralen och dess samarbetspartner i sekretesshänseende. Den hänvisning som utskottet gör till den nya sekretesslagen som garanti är mera tvivelaktig. De frivilliga uppgiftslämnarna vill ha förtroende för dem som skall hantera konfidentialiteten. Ju fler som är inblandade, desto fler olycksfall i arbetet kan riskeras. Vidare är giftinformationscentralen i behov av en fast klinisk förankring för att fullt ut kunna fylla sin rådgivande uppgift. En sådan har man haft i Karolinska sjukhuset. När statsrådet nu enligt budgetpropositionen vill utreda organisationen av giftinformationscentralen, är det värt att konstatera att centralen med hittillsvarande autonoma organisation och anknytning till Karolinska sjukhuset, och f.n. till socialstyrelsen, fungerat till allas belåtenhet. Man har följaktligen inte anledning att vidta större förändringar än nöden kräver. En fortsatt samlokalisering till Karolinska sjukhuset är uppenbarligen både lämplig och möjlig, utan att för den skull anknyta verksamheten till Stockholms läns landsting eller något annat landsting. Jag hoppas, fru talman, att de synpunkter som vi har anfört i vårt särskilda yttrande skall beaktas vid den annonserade utredningen av centralens framtida organisation.

Fru talman! I socialutskottets betänkande 1981/82:34 finns ett antal vpk-motioner behandlade, bl.a. motion 965 om fördelningen av landets läkarresurser. I betänkandet redovisas en rad åtgärder — som jag inte närmare skall gå in på — som vidtagits sedan 1979 för att ge sjukvårdshuvudmännen bättre möjligheter att på lika villkor få tillgång till de ”knappa läkarresurserna”, som det står i betänkandet. Samtidigt redovisas att antalet läkare har ökat starkt under 1970-talet, från ca 10 000 år 1970 till drygt 19 000 år 1980, vilket betyder i det närmaste en fördubbling av antalet läkare. Vidare sägs att med nuvarande intagningskapacitet till grundutbildningen för läkare beräknas antalet läkare till år 1985 ha ökat med ytterligare 4 400 läkare. Detta borde kännas tryggt för de vårdsökande, men så är det fortfarande inte. I betänkandet sägs det nämligen vidare: ”Genom läkarfördelningsprogrammen har man sökt styra nytillkommande läkarresurser till de verksamhetsområden där de bäst behövs.

Den minskning som redovisas med ca 100 vakanta tjänster under en treårsperiod kan inte anses tillfredsställande, särskilt som under samma period antalet utbildade vikarier utan egen tjänst ökat med ca 200. Enligt min mening borde detta, fru talman, leda till andra och effektivare konkreta förslag i fördelningen geografiskt och på eftersatta verksamhetsområden. Det kan inte vara försvarbart i dessa besparingstider att landsting exempelvis tvingas ha särskilt anställd personal enbart för att rekrytera läkare, eller att en så stor andel utbildade läkare tjänstgör som vikarier på ett begränsat antal sjukhus, där tjänstgöring utgör merit för befordran. Enligt uppgift kan andelen vikarier uppgå till 40 96 av de totala tjänsterna. Det kan inte vara försvarbart att det är de nyexaminerade, oerfarna läkarna som dominerar akutjouren på sjukhusen. I en undersökning som gjorts av SPRI, sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut, redovisas att så stor andel som 70 96 av akutmottagningarnas läkare utgjordes av lågt kvalificerade läkare — AT-läkare som fem och ett halvt år läst medicinsk teori men ännu inte fått legitimation — samt läkare under vidareutbildning med mindre än två års arbetsvana inom området. Sämst var situationen på de minsta länssjukhusen, där vid undersökningen endast 2 av 85 mottagningar hade en specialistläkare. En tredjedel, 29 akutmottagningar, sköttes av en ensam AT-läkare utan legitimation. Det kan inte heller vara försvarbart att landsting tvingas betala 4 800 kr. för ett enda dygns arbetsinsats av en privatpraktiserande läkare, som tar ett jourdygn med tjänst från kl. 8.00 lördag till kl. 8.00 söndag — med andra ord en ersättning som är lika stor som den ett sjukvårdsbiträde får efter en hel månads arbetsinsats. Vidare är det inte försvarbart att man faktiskt i samtliga landsting tvingas använda sig av s.k. konvertering till överläkare, dvs. omvandling av läkartjänster i rekryteringssyfte. Det ges en del exempel i motionen, men det finns fler. I Älvsborgs län exempelvis var förra året 88 9o av landstingets 243 tjänster för vidareutbildade läkare överläkareller biträdande överläkartjänster. Anmärkningsvärt är att man trots den stora övervikten för överläkare, som väl ändå har en adekvat utbildning, tvingas använda okvalificerade läkare inom akutsjukvården, där man måste kunna ställa stora krav på allsidiga läkarkunskaper. Den bild jag här beskrivit visar att det som hittills gjorts inte varit tillräckligt. Det måste skapas bättre, klara och distinkta regler, som utesluter omvandling av tjänster i rekryteringssyfte. Och så länge vi har kvar avdelningsläkare måste en bättre balans finnas mellan dessa och överordnade tjänster. Med dessa siffror och uppgifter som underlag är det svårt att förstå Läkarförbundets krav på att utbildningen skall skäras ner kraftigt och dess oro för överskott på läkare och arbetslöshet inom denna sektor. Vpk anser att alla människor, oavsett vilken sjukvård de behöver och vilken bostadsort de råkar bo på, skall ha samma möjlighet och rätt till kvalificerad sjukoch läkarvård av därtill utbildad personal, och att därför utbildning måste ske i oförändrad omfattning och i förhållande till behovet på olika verksamhetsfält. Jag yrkar bifall till motion 965. Nästa motion som jag vill säga några ord om är vpk-motionen 191 om utbildning av röntgenpersonal för undersökning med mammografi. Låt mig börja med att notera att mammografi som undersökningsmetod nu är allmänt erkänd. Allmänna undersökningar har kommit i gång eller beslutats bl.a. i Göteborg, där en allmän kontroll med mammografi har beslutats för kvinnor i vissa åldersgrupper. I Stockholm har undersökningar kommit i gång, och jag har själv varit kallad dit, vilket jag är glad för. Nu avvaktar vi resultatet av dets.k. W-E-projektet, som jag hoppas skall bryta de sista barriärerna för en allmän kontroll av kvinnor i riskzonen. Vi i vänsterpartiet kommunisterna har med hänsyn till det beslut som fattades av riksdagen förra året nu nöjt oss med att ta upp utbildningen av röntgenpersonal, som varit och är en flaskhals för ökade undersökningar. Jag är glad att kunna notera av utskottets skrivning att regeringen agerat i denna fråga efter beslutet förra året. Utskottet skriver: ”Med anledning av riksdagens ovannämnda beslut under förra riksmötet beslutade regeringen i juni 1981 att riksdagsskrivelsen i ärendet skulle överlämnas till socialstyrelsen för att beaktas vid planeringen i samråd med berörda myndigheter och organisationer av utbildningen av läkare, röntgenassistenter och annan vårdpersonal. Enligt från socialstyrelsen inhämtad uppgift förbereder myndigheten f. n. en framställning till regeringen om utbildning av läkare och annan personal för mammografiverksamhet.” Fru talman! Jag förutsätter att utskottets skrivning nu leder till resultat och att utbildning på detta område snabbt kommer till stånd. Jag finner då ingen anledning att i detta läge yrka bifall till vår motion utan jag stöder utskottets hemställan i denna fråga.

Fru talman! De frågor som vi behandlar nu är mycket viktiga. Vi har inom utskottet i stort sett varit överens. Det är bara på en punkt som vi har delade meningar, nämligen om man skall öka anslaget till hälsovårdsupplysning med 1 milj.kr., som socialdemokraterna har krävt i en motion och reserverat sig för. När vi har tagit ställning till denna ökning har vi från majoritetens sida haft två argument utöver den allmänna återhållsamhet som vi naturligtvis måste iaktta med offentliga utgifter över huvud taget. Det ena skälet är att vi nu har fått enighet om den arbetsfördelningen, att det är sjukvårdshuvudmännen, i första hand landstingen, som har ansvar för hälsoupplysningen. Det gäller också på det abortförebyggande området, dvs. preventivmedelsrådgivning och annan abortförebyggande verksamhet. De flesta landsting är också i gång med att bygga ut den verksamheten. Det andra skälet är att vi väntar ett förslag från abortutredningen, som utskottet hänvisar till. Vi utgår från att just frågan om informationsåtgärder kommer att vara en viktig del i utredningens förslag, och när det föreligger får vi ta ställning till om det behövs ytterligare resurser. Men självfallet utgår vi från att socialstyrelsen också nästa budgetår kommer att följa dessa frågor och ta fram ytterligare material om så erfordras. I det särskilda yttrande som finns fogat till betänkandet talar de moderata ledamöterna om giftinformationscentralens organisatoriska ställning. Det föranleder ingen utförlig kommentar från min sida. Vi har i utskottet noterat att den organisatoriska ställningen för giftinformationscentralen övervägs. Eftersom Karolinska sjukhuset har övergått till landstinget är det helt naturligt att man tar sig en funderare på det. Men det finns ingen anledning för oss här i riksdagen att nu ta ställning till giftinformationscentralens framtida organisatoriska ställning. Vi får avvakta och se om det kommer något förslag till ändring. Sälvfallet skall vi slå vakt om det förtroende som giftinformationscentralen åtnjuter. På den punkten råder det inga delade meningar. Jag tror inte att det är självklart att den är beroende av en viss organisatorisk ställning, men det får vi som sagt bedöma, om vi får några förslag till ändringar. Rent allmänt tror jag vi alla delar den positiva inställning till giftinformationscentralens verksamhet som Mårten Werner här gav uttryck för. Den motion från vpk, som Karin Nordlander talade för och yrkade bifall till, går ut på att man skall åstadkomma en bättre styrning av läkarfördelningen över landet. Utskottet erinrar om de åtgärder som har vidtagits i samförstånd mellan staten, Landstingsförbundet och Läkarförbundet för att de nya läkarna — de som varje år blir färdiga med sin utbildning —i första hand skall hamna på de vakanta tjänsterna. Det gäller framför allt återhållsamhet med inrättande av nya tjänster. Det har redan börjat få effekt, och så länge det råder enighet mellan Landstingsförbundet, Läkarförbundet och socialstyrelsen om dessa metoder är det ett starkt skäl för att vi skall fortsätta att tillämpa dem, och vänta med ytterligare åtgärder. Jag måste erkänna att jag inte blev riktigt klok på vad som i vpk-motionen menas med förslag om bättre styrning av läkarna. Det är ju ett ganska allmänt hållet uttalande. Hur man skall kunna styra nyutexaminerade läkare på något annat sätt än genom att låta bli att inrätta nya tjänster och hoppas att de därför söker sig till de tjänster som är lediga vet jag inte riktigt. Jag vet inte vad man från vpk:s sida har i tankarna. Jag lyckades inte uppfatta något konkret förslag på den punkten från Karin Nordlander. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag som innebär avslag på motionen. Självfallet måste vi följa de här frågorna och se om läkarfördelningen blir bättre — annars får man överväga andra åtgärder. Slutligen skall jag be att få kommentera en fråga där utskottet är enigt, som har väckt en del allmän debatt. Det gäller frågan om den heltidstjänst som föredragande vid socialstyrelsen som i dag innehas av en gynekolog. Där finns motionsyrkanden om att riksdagen skall uttala sig för att det skall vara en heltidstjänst, eftersom socialstyrelsen har för avsikt att klara sig utan denna heltidstjänst när den nuvarande innehavaren övergår till annan verksamhet. Vi har i utskottet erinrat om det beslut som har fattats av riksdagen och sedan av regeringen om socialstyrelsens organisation. Det innebär att resursfördelningen mellan de olika enheterna inom socialstyrelsen skall vara flexibel. Besluten får ses som riktvärden — socialstyrelsen skall ha en viss frihet att flytta resurser mellan olika avdelningar. Det har också skapats möjlighet för socialstyrelsen att låta ett visst antal tjänster innehas av personal med medicinsk utbildning på högskolenivå. Var de tjänsterna bäst kan placeras bör få avgöras av socialstyrelsen vid varje tidpunkt. Vi har då konstaterat att socialstyrelsen f. n. gör den avvägningen att man på det här området klarar sig med en deltidstjänst. Vi anser att regering och riksdag skall vara försiktiga med att föreskriva att socialstyrelsen skall anställa befattningshavare med en viss kompetens för en viss verksamhet. Har vi givit socialstyrelsen det här förtroendet, bör vi inte omedelbart inskrida och säga att socialstyrelsen inte kan förvalta det. Vi bör ge verket och dess ledning en chans att visa hur man löser uppgiften. Därför tillstyrker vi inte motionen. Däremot understryker vi mycket kraftigt att detta är viktiga uppgifter och att vi förutsätter att socialstyrelsen även i framtiden bevakar och driver frågorna om mödrahälsovård, familjeplanering osv., som Kajsa Sundström har haft hand om. Vi förutsätter alltså att detta skall skötas av socialstyrelsen, och vi säger att det kan vara motiverat att socialstyrelsen en gång till överväger möjligheterna att inom organisationens ram få plats med en heltidstjänst för en gynekolog. Jag vill betona att detta inte innebär någon beställning från utskottets sida så att socialstyrelsen skulle vara tvungen att inrätta en heltidstjänst; det innebär att vi förutsätter att man tar sig en funderare till på detta. Men det är fortfarande socialstyrelsen som avgör. Med sin formulering säger utskottet emellertid att utskottet kommer att följa frågorna med stor uppmärksamhet. Om det skulle visa sig att socialstyrelsen inte har gjort en avvägning som leder till att de här uppgifterna sköts på ett bra sätt, får utskottet naturligtvis anledning att återkomma. Vi tycker som sagt att har man givit ämbetsverket den här friheten, skall maninte redan innan effekterna av myndighetens beslut har visat sig inskrida och säga att ”ni klarar inte uppgiften”. Vi måste ha det förtroendet för verket och dess ledning att det får besluta inom de ramar som riksdag och regering nu har dragit upp.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

Fru talman! Vi är eniga, säger Gabriel Romanus, på de och de punkterna — jag antecknade flera punkter som han räknade upp. Vi är eniga utom beträffande den avgörande punkten, nämligen att få fram de pengar som ger socialstyrelsen möjlighet att fungera, bl.a. att kunna behålla den heltidsanställde gynekologen, men det finns också många andra frågor. Under resans gång har jag talat med socialstyrelsens chef. Hon ser inga möjligheter att klara den abortförebyggande verksamheten m.m. inom de ramar som finns. Och då står vi där. Det är bra med starka argument och skrivningar från utskottets majoritet, och vad Gabriel Romanus säger är en klar markering. Men det kommer inte att hjälpa. Vi har fått den kartläggning som vi från socialutskottet enhälligt har begärt. Och vi kan vänta att den utvärderingen leder fram till förslag om abortförebyggande verksamhet — jag kan inte förstå att det kan bli något annat resultat av den. Och då avlövar man socialstyrelsen på den här punkten, och sedan måste man åter göra någonting. Gabriel Romanus säger att vi är överens om att sjukvårdshuvudmännen har huvudansvaret för den abortförebyggande verksamheten. Dessutom tillade han — jag tror nästan litet oförsiktigt — att de flesta är i gång. Om så är fallet, har de dock väldigt låg profil. Vi hade en mycket fin verksamhet på Gotland. Den upphörde 1977. Nu finns det inte något kvar av den verksamheten. Däremot är aborttalen låga på Gotland. Det är troligt att verksamheten hade efterverkande betydelse. I Västerbotten har man tydligen gått till väga på ett bättre sätt. Där har man från början förankrat verksamheten i landstinget, som bedriver en bra verksamhet. Man överlåter denna verksamhet på landstingen. Men de är så gott som brandskattade, så det är väldigt svårt att tro att de tar de verkliga initiativen i denna fråga just nu.
Fru talman! Gabriel Romanus var överens med mig och oss andra om att giftinformationscentralen gör ett bra arbete. Men han ifrågasatte om det förtroende som denna institution har från industrins sida på något sätt skulle vara beroende av organisationsfrågan. Det är precis så. Det är väsentligt att informationscentralen med sin riksomfattande verksamhet verkligen är en självständig institution, autonom visavi andra myndigheter. Den får inte underordnas någon annan myndighet med kontrollfunktioner. Då är situationen en annan och sekretessen i fara. Giftinformationscentralen lyder t. v. direkt under socialstyrelsen. Det innebär inte någon inblandning i centralens verksamhet, utan betyder bara att institutionen ekonomiskt och administrativt står under socialstyrelsen. Bleve det resultatet efter utredningen, tror jag det vore värdefullt.

Fru talman! Gabriel Romanus sade att de åtgärder som har vidtagits har fått effekter. Men det beror ju på hur stora krav man har på effekter och hur lång tid man beräknar att insatserna skall få ta. Vi tycker att de åtgärder som har vidtagits inte har fått det resultat som man borde kunna kräva. Självklart är inrättande av tjänster ett styrmedel. Också läkare måste vara flyttbara och kunna hänvisas till platser där det är brist på läkare. I Stockholms läns landsting, där det råder läkarbrist inom vissa områden, har man ställt sådana krav. Man ämnar inte tillsätta några nya läkartjänster på vårdcentraler i den norra och västra delen av Stockholms län. I stället tvingar man läkarna att ta obesatta tjänster i den södra länsdelen. Man har ett stort problem och kan omöjligen sköta sjukvården på ett riktigt sätt. Läkarnas yrkesområde med vakanser på upp emot 10 90 kan inte beskrivas såsom tillfredsställande. Att vakanserna sedan är så ojämnt fördelade — vilket utskottet också har konstaterat — gör inte saken bättre. Trots ökningen av antalet sysselsatta läkare kvarstår den mångåriga obalansen både när det gäller olika regioner i landet och när det gäller olika specialiteter. Högsta andelen vakanser finns inom långvårdsmedicin, allmän psykiatri, barnpsykiatri och medicinsk rehabilitering. I flera län har ingen förändring alls skett av antalet vakanser. Att det är överskott på vissa läkarkategorier, som överläkare, är ju heller ingen motivering för att man skall minska antalet läkare. Kanske kunde en ändring av beräkningsunderlaget för meriter vara en väg, exempelvis en högre värdering av tjänstgöring som allmänläkare i ett glesbygdsdistrikt, som enligt sunda förnuftets politik borde ge allsidigare kunskaper på ett brett register inom sjukvården. Vi menar att en annan styrning är nödvändig.
Fru talman! Jag blev något konfunderad när jag lyssnade på Evert Svensson och fann att han blandar ihop socialdemokraternas förslag om ytterligare pengar till hälsovårdsupplysning med frågan om en heltidstjänst vid socialstyrelsen. Det var väl inte meningen att pengarna skulle gå till att inrätta tjänsten? När det gäller tjänsten trodde jag att vi var ense om den skrivningen i utskottets betänkande. Det är klart att om man frågar chefen för ett ämbetsverk om verket vill ha mera pengar till någon verksamhet, så får man i regel ett mycket bestämt jakande svar. Men om vi nu skulle lägga oss i och säga att ni skall inrätta en viss tjänst inom den ram som ni har fått, då skulle det vara att visa brist på förtroende för socialstyrelsens ledning, och det tycker jag inte att det finns anledning att göra. hans första inlägg som jag inte kom ihåg att ställa nyss. Man kunde få intrycket av vad han sade att socialdemokraterna umgås med tankar att föreslå ändringar i abortlagstiftningen. Jag skulle vilja fråga vad det i så fall Evert Svensson sade att anledningen till att socialdemokraterna inte har föreslagit några ändringar i abortlagstiftningen är den utveckling som varit på senare tid. Jag vet inte riktigt vad det är man har att vänta, men jag hoppas att det inte gäller de grundläggande principerna.

I det sammanhang som vi nu arbetar, där sjukvårdshuvudmännen skall bygga ut hälsovårdsupplysningen, är de 200 miljonerna betydligt väsentligare, även om det är oppositionens privilegium att alltid kunna plussa på litet grand på det som regeringen föreslår — den nuvarande oppositionen har inte monopol på den uppfinningen. Till Karin Nordlander måste jag säga en gång till att jag inte lyckas uppfatta vad vpk föreslår i fråga om hårdare styrning av läkarna. En ändrad meritvärdering kan väl ha en viss effekt, men inte kan man kalla det för en hårdare styrning. Hur man utlyser tjänsterna inom Stockholms läns landsting för att få läkare till olika delar av regionen är en fråga som närmast bör diskuteras inom landstinget och inte här i riksdagen, så den har jag ingen kommentar till. Det är ju ändå en viss regional självstyrelse i dessa frågor.
Fru talman! Jag har tagit del av betänkandet, där det står att man genom läkarfördelningsprogrammet har försökt styra nytillkommande läkarresurser till de verksamhetsområden där de bäst behövs. Här menar jag att man har misslyckats. Man måste kunna styra fördelningen av läkare på ett bättre sätt för att få den önskade effekten.
Fru talman! Utskottet skriver, Gabriel Romanus, att det kan vara motiverat ”att socialstyrelsen ånyo överväger möjligheterna att inom organisationen inrymma en heltidstjänst för gynekolog för de aktuella uppgifterna. Utskottet förutsätter att socialstyrelsen överväger frågan.” Det är inte klara besked, men efter det som Gabriel Romanus har sagt här måste ju resultatet bli att socialstyrelsen faktiskt får plocka fram den där tjänsten. Det är en tydlig markering. Jag noterar det och hoppas att det blir på det sättet. När det gäller abortlagen måste det vara fråga om en missuppfattning. Vi fasthåller vid en ståndpunkt som socialutskottet och riksdagen tidigare har tagit genom sina beslut, och vi har inte några krav på ändringar i själva grundinställningen. Vi har fått slåss för den abortförebyggande verksamheten hela tiden, och nu har vi alltså nått till det ögonblick då — som jag sade tidigare — sanningens minut har kommit. Man kan inte ta bort det här från socialstyrelsen, eftersom den ändå är den institution som kan driva frågan. Vi vet ju hur det ser ut hos landstingen i det här avseendet. Beträffande både familjerådgivning och andra ting som rör det här området är insatserna inte särskilt stora, och då behöver vi det här initiativet från socialstyrelsen. Därför vidhåller jag mitt yrkande om bifall till reservationen.
Fru talman! Karin Nordlander säger att man måste kunna styra bättre, men jag noterar att några styrmedel har inte heller vpk anvisat utöver dem som Läkarförbundet, Landstingsförbundet och socialstyrelsen har varit överens om. Evert Svensson säger att han och andra har slagits för resurser till abortförebyggande verksamhet. Jag vet inte att det har rått så stor oenighet i den frågan. På den tid det var socialdemokratisk regering var det den dåvarande oppositionen som föreslog ökningar av anslaget till hälsovårdsupplysning, och nu är det den nuvarande som gör det. Några direkt partipolitiska motsättningar är svåra att urskilja. De delade meningarna har nog varit betingade av i vilken turordning förslagen har lagts fram. I huvudsak har vi varit väldigt eniga. Att kalla det sanningens minut, om man lägger till 1 milj.kr. på detta anslag eller inte, är nog att göra ögonblicket något mera historiskt än vad som är motiverat. Som jag sade är den avgörande omständigheten att landstingen nu har åtagit sig att bygga ut den här verksamheten och att man i överenskommelsen om statsbidrag till landstingen har en post på 200 milj.kr. för detta ändamål. Dessutom kommer abortutredningen med förslag om vad man skall göra ytterligare för att förbättra informationen. Då kan väl inte detta höjningsförslag på 1 milj.kr. vara en så historisk händelse som Evert Svensson vill göra det till. Låt mig så säga ett par ord till om den här gynekologtjänsten, för att det inte skall råda någon oklarhet på den punkten. Den skrivning som står här är vi ense om, och den innebär att regering och riksdag skall iaktta stor försiktighet med att föreskriva att socialstyrelsen skall anställa befattningshavare med viss kompetens för viss verksamhet. Vi är helt eniga om att det här inte är en beställning till socialstyrelsen att inrätta tjänsten, utan det skall socialstyrelsen själv avgöra. Det rådde ingen tvekan om det vid utskottsbehandlingen. Däremot har vi sagt att verksamheten är viktig, och jag har tillåtit mig att lägga till, att det ligger i sakens natur att vi kommer att nära följa hur den sköts. Och naturligtvis kommer det, om vi tycker att den inte sköts bra, att finnas anledning för riksdagen att gå in med mera detaljerade krav. Men vi måste nu i första omgången, när vi har gjort en konstruktion som innebär att socialstyrelsen har att avgöra var de här läkartjänsterna skall ligga inom ramen, visa styrelsen det förtroendet att den får göra den bedömningen, samtidigt som vi säger att vi tycker att den skall ta sig en funderare till på detta. Mer ligger inte i beslutet, och såvitt jag kan förstå var vi fullständigt ense om detta vid utskottsbehandlingen.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 34 behandlas en del motioner med anknytning till hälsooch sjukvårdens verksamhet. Jag tänker här beröra en av dessa och går inte in på de övriga i betänkandet förekommande motionerna. Undersökningar i Sverige rörande våra kostvanor har visat att ett stort antal människor i vårt land äter fel. Detta har även påvisats i en undersökning som utförts vid Umeå regionsjukhus. 9 96 av patienterna som lades in akut på medicinkliniken var för feta, medan 22 26 av patienterna led av undernäring. Kroppens lager av protein var slut och patienterna hade drabbats av infektioner. Att vi i Sverige nu, 1982, skulle behöva tala om en svältsituation känns mycket främmande, och att denna svälteller undernäringssituation även drabbar de patienter som vårdas på sjukhus verkar helt ffträmmande för oss. Märta Fredrikson och jag har tillsammans med några andra ledamöter i en motion 1981/82:739 tagit upp problemet för att få förhållandet utrett. Detta förhållande att svenskarnas kostvanor leder till felnäring har sin grundorsak i bristande insikt om kostens betydelse. Det är därför glädjande att skolan tar ett ansvar för att ge eleverna en god måltidsordning. I Lgr 80 ingår detta som en del i den undervisning som bedrivs på alla stadier i grundskolan. Tyvärr har inte alltid föräldrarna fått denna undervisning, och därför behövs även kostinformation till blivande och nyblivna föräldrar. Sambandet mellan den kostföring man har och den hälsa man får är uppenbar. När så patienter redan i intagningsögonblicket är utsatta för näringsbrist reser naturligtvis detta stora krav på sjukhusets resurser för att ställa förhållandena till rätta. Men är då sjukhusen i dag ett föredöme för god kosthållning? Svaret på frågan kan inte bli ett entydigt ja. Det finns säkerligen avdelningar och sjukhus där detta fungerar väl, men motsatsen finns tyvärr också. Av olika skäl drabbas patienter inom långvården ofta av näringsbrist. Vi får dock inte glömma att som en del av åldrandets processer ingår en vägran att äta, men jag anser att detta på intet sätt får vara en ursäkt för att man inte prövar nya vägar för att tillförsäkra patienten en god näringstillförsel. Det finns exempel på långvårdsavdelningar där patienter endast får 400 kalorier om dagen, medan det normala intaget är 1 000—1 200 kalorier. Behovet för en stillaliggande patient är dock 1 600 kalorier. Alltså erhåller dessa patienter ej tillräcklig energi. Orsaken till detta är ingalunda brist på mat — mat finns i riklig mängd och av varierad sort. Det låga kaloriintaget beror i stället på andra faktorer. Måltidsordningen kan vara och är ofta en sådan faktor. Inom loppet av 89 timmar serveras samtliga måltider, då även kaffe och kvällsmellanmål ingår. Anledningen till detta är att personaltillgången är störst under tiden från kl. 7 till kl. 16, och det krävs ofta stora personalinsatser för att klara av matning av patienter samt att motivera patienten att äta själv. Detta innebär för patienternas räkning att de äter för litet. En förändrad måltidsordning skulle här innebära klara förbättringar. Att utföra arbetet med matningar tar tid och kräver speciella egenskaper hos dem som utför matningen. Här har omvårdnadsforskningen, främst genom professor Astrid Norbergs insatser, klarlagt svårigheterna. Ökad information till all sjukvårdspersonal om detta ämne är också en insats som skulle ge förbättringar för patienterna. Tandstatusen hos långvårdspatienterna glöms i många fall bort. Det är helt klart att om tänder saknas eller är i dåligt skick, så påverkas förmågan att tugga maten. Här krävs också insatser från huvudmännens sida. Sjukhusens akutsjukvård, är den då lämplig när det gäller att lära ut vikten av en riktig kosthållning? I dag är nog bristerna i de flesta fall alltför stora för att man skall kunna klara uppgiften. Måltidsordningen är ofta mycket koncentrerad under få timmar. Matsalar för patienterna saknas ofta, och att inta sina måltider på en sal där svårt sjuka människors behov samtidigt skall tillfredsställas, retar ej heller aptiten. Vi vet att människor som genomgår behandling för cancer med cytostatika och strålning kräver extra mycket näring. Strålningsbehandling utförs korrekt, men ser någon verkligen till att patienten tillförs tillräckligt med näring för att han eller hon skall orka tillfriskna? Problemet med undernäring är påtagligt. Den debatt som de senaste veckorna förts i massmedia har ytterligare visat detta. Socialutskottet har i sin behandling av vår motion pekat på den utbildning om kost som pågår. Min förhoppning är att huvudmännens ansvar för dessa vårdfrågor nu så starkt understrukits att man förstår sambandet mellan riktig kost och god hälsa och att man vidtar åtgärder för att förhindra svält på sjukhus. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet.

Fru talman! Under det senaste året har rätten till fri abort ifrågasatts. Det verkar som om det åter behöver fastslås att rätten till fri abort är en nödvändighet och en självklarhet och att det är kvinnan som skall ha rätten att välja abort, i enlighet med vad den nuvarande abortlagen föreskriver. Samhället har skyldighet att stödja henne i denna situation. Människor omges i dag av sexuella budskap av de mest skiftande slag, och sexualiteten både exploateras och kommersialiseras å det grövsta. Men människor talar fortfarande väldigt litet om sexualitet med varandra. Det behövs verklig information och diskussion om sex, samlevnad och preventivmedel, bl.a. som motvikt till de förvrängda skildringar som t.ex. veckopressen saluför. Fri abort och tillgång till preventivmedel ger människor rätt att bestämma över sin fruktsamhet. Mycket av motståndet mot fri abort handlar om könsroller och maktrelationer mellan män och kvinnor. Men det handlar också om rädsla att förlora kontrollen över främst kvinnors sexualitet. Abortmotståndarna har försökt göra frågan till i huvudsak ett etiskt problem. Man har sagt att synen på människans värde förändras, att respekten för livet suddas ut genom att det finns fri aborträtt. Men det är precis tvärtom. Mest handlar abortfrågan ändå om hela den sociala och politiska situation som råder i vårt samhälle. Det handlar om främst kvinnors rätt att välja sitt liv. Det handlar om utbildning, arbete, barnomsorg och bostad. Samhället borde vara skyldigt att göra insatser som ökar människors möjligheter att välkomna och fullfölja även oplanerade graviditeter. Eftersom det handlar om att välja sitt liv, är abortfrågan kopplad till preventivmedelsrådgivningen och sexualupplysningen. Därför är också abortlagen kopplad till det abortförebyggande arbetet. Det gäller att förebygga abort — inte att förbjuda. Det görs varje år drygt 30 000 aborter i Sverige. Antalet aborter är i dag av samma storleksordning som 1975. Sveriges låga födelsetal beror alltså inte på antalet aborter. Den ”dåliga” befolkningsutvecklingen beror snarare på att människorna nu i högre grad förebygger graviditeter. Ungefär hälften av alla kvinnor i fertil ålder tvingas av olika skäl till abort. Man räknar med 0,6 aborter per fertil kvinna, dvs. kvinnorna i åldern 14-44 år. Av dem som sökt abort har ca hälften använt preventivmedel. Nära 40 90 gör sin första abort vid sin första graviditet. De övervägande anledningarna till att vilja göra abort är socio-ekonomiska förhållanden, åldersskäl och planeringsoch relationsproblem. De flesta aborter — hela 97 96 — sker under ett tidigt skede av graviditeten. Bara 3 2 är ss.k. senaborter. Tidigare genomfördes merparten av aborterna som senaborter. Tanken bakom abortlagens utformning och satsningen på förebyggande åtgärder i form av rådgivning och information var att planerade föräldraskap i första hand skall åstadkommas med preventiva medel och att abort är ett komplement, en nödlösning. Så har det också blivit. I en undersökning som gjorts av den nu sittande abortkommittén redovisas att 70 26 av 775 kvinnor som sökt abort tidigare inte hade gjort abort. Bland de yngre kvinnorna har antalet aborter minskat. Det är en effekt av upplysning och information, och det visar hur viktig denna rådgivning är. Det har skett en utbyggnad av preventivmedelsrådgivningen runt om i landet, men det är långt ifrån tillräckligt. I vissa landsting kan man se en stagnation av utbyggnaden. De flesta människor har i dag tillgång till preventivmedel rent kvantitativt — däremot behövs en mer nyanserad och mer personlig rådgivning, med god tid för diskussion mellan ”patient” och rådgivare. Som det nu är, så är tidsutrymmet mycket litet vid rådgivningen. Det finns i dag en tendens att underlåta att besätta tjänster som är tänkta för det abortförebyggande arbetet. På så vis stagnerar arbetet med familjeplanering och upplysning. Man låter verksamheter som har kommit i gång långsamt förfalla. De positiva effekter som uppnås med en bra upplysningsverksamhet kan man se exempelvis i Västerbotten och i Norrbotten. Där har man en fungerande familjeplanering som en kontinuerlig verksamhet. I Västerbotten har man också tagit konsekvenserna av abortökningen bland kvinnor över 30 år, och man bedriver en uppsökande verksamhet ute på arbetsplatserna för dessa åldersgrupper. Västerbotten har också den lägsta abortfrekvensen i landet. Vi kan nu se hur den sociala nedrustningen drabbar denna verksamhet. Det är anmärkningsvärt att denna nedrustning sker just i en tid då vissa grupper anser att aborttalen är för höga. En nedtrappning av upplysningsarbetet innebär att människor utlämnas till oönskade graviditeter och eventuellt onödiga aborter. Vpk menar att upplysningsarbetet i stället måste intensifieras. Det måste mer inriktas på att nå människor i deras egen situation och att ta hänsyn till individuella problem. Det förebyggande arbetet måste med andra ord ske på en ganska personlig nivå. Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning har i en rapport, som heter Att arbeta med sex och samlevnad, gjort en beräkning av hur mycket rådgivning som behövs för att täcka behovet. Genom att analysera fertiliteten och preventivmedelsanvändningen hos kvinnor i fertil ålder räknar man ut vilka resurskrav som behöver tillfredsställas. Om man räknar med p-pilleroch spiralanvändarna samt dem som använder traditionellt preventivmedel och även räknar med ett behov av rådgivning för dem som vill ha men inte använder preventivmedel, kan man uppskatta behovet av rådgivning så att hälften av samtliga kvinnor i fertil ålder behöver sådan. Det är alltså 500 besök per 1 000 fertila kvinnor. Dessutom måste de kvinnor som ännu inte är motiverade att använda preventivmedel nås genom uppsökande verksamhet, på arbetsplatser, i skolor, på fritidsgårdar osv. Detta ställer ytterligare och delvis annorlunda krav på resurser till rådgivning. Det får inte bli bristen på preventivmedelsrådgivning, långa väntetider och långa resvägar som gör att kvinnor hamnar i en abortsituation. Fru talman! Det har satsats och det satsas alldeles för litet resurser på forskning och utveckling för att få fram bra och ofarliga preventivmedel för män och kvinnor. Framför allt har det saknats och saknas forskning om preventivmedel för män, och det finns ingenting som tyder på att detta förhållande kommer att ändras. Det finns enligt uppgift inte ens ett embryo till forskning på den manliga sidan. Och om det skulle komma ett sådant, skulle det ta ytterligare 10-20 år för att få fram ett manligt preventivmedel av typ p-piller. Alltför litet är känt när det gäller preventivmedlens verkningar på längre sikt, och det har under många år hävdats hur viktigt det är att kartlägga dessa biverkningar. Vpk anser att det behövs bättre och säkrare preventivmedel och att forskning och utvecklingsarbete måste stimuleras på detta område. Läkemedelsföretagen har under många år fått göra sig miljardvinster på behovet av preventivmedel, och nu låter de sig nöja med de medel som finns och fortsätter att tjäna pengar på dem. Fru talman! Jag skall beröra ytterligare en motion i socialutskottets betänkande nr 34. Det är den socialdemokratiska motionen 1753, som aktualiserar frågan om den speciella gynekologtjänst på socialstyrelsen som nu hotas av indragning. Socialstyrelsen planerar att dra in tjänsten för den speciella gynekolog som har ansvaret för de frågor vi nu diskuterar, dvs. abortfrågor, preventivmedelsrådgivning, föräldrautbildning och många andra viktiga frågor. Detta rimmar dåligt med socialstyrelsens tidigare inställning, nämligen att man aktivt vill påverka utvecklingen på det här området. Det är också märkligt mot bakgrund av att socialstyrelsen är den centrala hälsovårdsmyndigheten när det gäller dessa frågor. Man har tänkt att man i stället skall hyra in en konsult med timtjänstgöring för att täcka tillsynsansvaret. Det har framförts protester emot detta. Svensk gynekologisk förening och RFSU har protesterat mot indragningen. Det är förståeligt att man är oroad. Vissa av de hälsooch sjukvårdsfrågor som berör speciellt kvinnorna är redan i dag eftersatta, och med detta kommer de att bevakas ännu mindre. I en frågestund förra veckan diskuterade jag denna fråga med Karin Ahrland. Visserligen sade hon att hon hyste ett allmänt intresse för denna tjänst och de speciella hälsovårdsfrågor som den är förknippad med, men hon var inte beredd att säga att tjänsten behövs. Det räcker inte att i välvilliga ordalag säga att de här frågorna är betydelsefulla. Det behövs enligt min mening ett aktivt arbete för att bibehålla just denna tjänst. Jag konstaterar att utskottet inte är berett att tillstyrka intentionerna i motionen 1753, och jag tycker det är beklagansvärt. Jag yrkar med detta bifall till vpk-motionen 670 punkterna 1 och 2. Punkt 3 i motionen sammanfaller med det som yrkas i den socialdemokratiska reservationen, och jag kan därför i det avseendet nöja mig med att yrka bifall till den.

Herr talman! Jag har ingen anledning att kommentera vad Inga Lantz tidigare i dag har sagt. Liksom jag själv sitter hon i den av flera talare berörda abortkommittén. En del av det hon har sagt kommer, om än kanske i annan form, att stå i kommitténs betänkande. Hennes yrkande innebär dock — liksom kanske ännu mer de anföranden som hållits av Evert Svensson — ett underkännande av det arbete hon själv tillsammans med andra ledamöter av denna kammare och med stöd av ett kompetent kansli lägger ned i 1980 års abortkommitté. Evert Svensson säger att om utredningen är något värd kommer den med ett förslag. Ja, visst! Men inte förrän den skaffat sig ett ordentligt beslutsunderlag. I nästa mening underkänner han kommittén. Som kommitténs ordförande tackar jag för komplimangen. Det gör han i och med att han kommer med förslag om hur det abortförebyggande arbetet skall bedrivas. Vet man hur resurserna skall användas behöver man inga utredningar. Men Evert Svensson har själv varit med och beställt utredningen. Jag vet troligen, åtminstone just nu, i min egenskap av ordförande i kommittén mer än Evert Svensson om hur resurserna och eventuella resursbrister på detta område är fördelade. Jag vet t.o.m. just nu mer än Inga Lantz, eftersom jag i dag på förmiddagen har varit borta på kansliet och tittat igenom det nu praktiskt taget färdiga underlaget för bedömning av preventivmedelsrådgivningens effektivitet. Men jag äger inte den tvärsäkerhet som mina meddebattörer och är inte beredd att här och nu utan ytterligare överväganden bestämma hur man skall bedriva arbetet i fortsättningen för att få det så bra som möjligt. Att socialstyrelsens anslag för abortförebyggande verksamhet i någon mån skurits ned just nu kanske inte är så oövertänkt som det kan synas. I själva verket är mycket av det pionjärarbete som socialstyrelsen har fått göra på grund av beslutet om 1974 års abortlag redan gjort och avslutat. Det gäller t.ex. utbildningen av barnmorskorna. Det är en mycket stor satsning på nya arbetsuppgifter för en hel yrkeskår. Socialstyrelsen ger inom kort sin sista vidareutbildningskurs. Allmänna råd om det förebyggande arbetet för mödrar och barn är färdigställda. Gotlandsprojektet och dess omfattande grundmaterial för vidare insatser finns tillgängligt för den sjukvårdshuvudman som vill använda det. Evert Svensson vet lika väl som jag att genom riksdagsbeslutet om socialstyrelsens organisation som togs 1980, så skall dess insatser när det gäller fältarbetet och forskningsprojekt minska och större ansvar komma att läggas på sjukvårdshuvudmännen. Det kanske inte är så att det är med enstaka extraordinära åtgärder då och då som vi skall lösa problemen. Kanske skall vi med de kunskaper som nu finns försöka få vardagssjukvården och den vanliga organisationen genomsyrad av riktiga attityder och kunskaper på detta och andra mänskligt svårhanterliga och krävande vårdområden. Klar anknytning har kraven i den moderata partimotionen, som av formella skäl behandlas i nästa betänkande om ökad tillgång till gynekologisk kompetens i primärvården. Evert Svensson talade här fler gånger om sanningens minut. För att söka sanningen behöver man kunskap. En god kunskap är ett bra beslutsunderlag. Det är abortkommittén i färd med att sammanställa, bl.a. vad gäller preventivmedelsrådgivning och abortförebyggande åtgärder.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
Herr talman! Jag underkänner på intet vis det arbete som utförs i abortkommittén, som både Anita Bråkenhielm och jag är ledamöter i. Och det som jag påstått här handlar inte heller om någon tvärsäkerhet, utan det bygger på erfarenheter som samlats under många år. Det vpk föreslår i den aktuella motionen är sådant som vi vet har mycket stor betydelse för utvecklingen på de här områdena. Vi vet hur viktiga de här frågorna är och hur viktigt det är att man driver dem. Och de krav som rests i motionen är egentligen inga nyheter. De bygger bl.a. på socialstyrelsens rapport Att arbeta med sex och samlevnad, som visar att hälften av alla kvinnor i fertil ålder behöver nås av preventivmedelsrådgivning. De här sambanden har vi vetat om, och det ligger ingen tvärsäkerhet i detta annat än att jag har refererat till detta. Vi vet att preventivmedelsrådgivningen håller på att sacka efter. Det var en topp omkring 1975, då man skulle gå ut och bädda för den nya abortlagen med förebyggande verksamhet. Men nu går det ner i en svacka, och därför måste preventivmedelsrådgivningen byggas ut, både kvantitativt och — som jag sade i mitt inledningsanförande — kvalitativt. Det finns mycket att önska beträffande tidsåtgång och mer personlig rådgivning. Och det gäller också, som vi säger i vår andra att-sats, att utöka den uppsökande verksamheten. Den kan få direkta konsekvenser, som det har redovisats bl.a. från Västerbotten, där man har gått ut på arbetsplatser och i skolor och fått mycket positiva resultat. Att vi också kräver att den abortförebyggande informationen inom socialstyrelsen byggs ut är förstås helt följdriktigt. Detta är ingen kritik av abortkommitténs arbete, utan det är ganska självklara krav som vi reser i vår motion. De är väl motiverade, och de är nödvändiga att resa — och det vet Anita Bråkenhielm mycket väl.
Herr talman! Tyvärr var jag inte inne alldeles ifrån början, men jag förstår huvudkritiken från Anita Bråkenhielm mot mitt inlägg. Det kunde aldrig ha varit meningen bakom socialutskottets och riksdagens ställningstagande — och aldrig bakom mitt agerande här — att insatserna skulle minskas därför att vi inte visste tillräckligt och av den anledningen ville ha en utvärdering, som vi hoppas kommer att resultera i förslag. Jag kan gärna instämma i vad Inga Lantz säger: Det rör sig inte om någon kritik mot abortkommittén, utan snarare menar vi att det är värdefullt att ha den kommitté som sitter — jag har också varit med och tillstyrkt att den skulle komma till. Men det vi känner är att det blir en svacka i mellantiden. Jag utgår ifrån — och det har jag sagt tidigare i debatten — att Anita Bråkenhielms kommitté kommer med förslag om en förbättrad abortförebyggande verksamhet. Men vi vet ganska mycket redan nu. Vi har erfarenhet från de landsting som har agerat sedan socialstyrelsen kunnat gå in och hjälpa till här. Dess värre tog projektet på Gotland slut. I Västerbotten är det — som jag sade tidigare — bättre. Förhållandena är olika i olika län. Jag tror att vi är helt överens om att man här behöver göra allt som är möjligt över hela fältet — det gäller alla landsting — så att man inte väntar tills abortkommittén har lagt alla sina förslag på bordet. Men då hoppas jag att vi kan få ett nytt avstamp i den här frågan, för även om abortsiffrorna inte höjts utan är litet vikande så är siffrorna ändå tillräckligt höga för att vi skall göra stora insatser för att minska dem. Och det är också syftet med vår motion, och på den punkten är det naturligtvis en sanningens minut, därför att vi så ofta har talat om abortförebyggande verksamhet.
Herr talman! Med ledning av de siffror jag just i dag har varit och tittat på vill jag bara säga att de är förbryllande, delvis motsägande och inte helt lättolkade. Det är riktigt, som Inga Lantz säger, att t. ex antalet besök inom preventivmedelsrådgivningen har gått ned i vissa områden. Men väntetider na har inte ökat, och den nedlagda tiden per patient har inte heller minskat. förbättrad kontinuitet och förläggning till primärvården givit en ökad effektivitet? Det finns mycket att se på. Jag tror att man kanske skall rikta huvudintresset mot sjukvårdshuvudmännens insatser ute på fältet. Jag är inte säker på att det i fortsättningen är inom socialstyrelsen som eventuella resurser på det här området skall satsas.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 34 behandlas tre av mina motioner som syftar till en förbättrad folkhälsa. Jag kan som vanligt konstatera att motionerna avstyrkts av utskottet. En förhoppning är dock att motionernas innehåll och mening ändå uppmärksammas och beaktas i vidare kretsar än bara inom riksdagens handlingsområde. Motion nr 871 vill fästa uppmärksamheten på betydelsen av att främja tillgången av grundämnet selen i förebyggande syfte för människors hälsotillstånd. Selen upptäcktes år 1817 i vårt land av Jöns Jacob Berzelius. Men Sverige hör i våra dagar till de selenfattiga områdena på jorden. Inom veterinärmedicinen har man sedan några årtionden tillbaka upptäckt detta och i samband därmed selenbristens ogynnsamma inverkan på husdjurens hälsotillstånd. Utredningar inom detta område har lett till att man nu får berika djurfoder med selen. Detta förbättrar djurens hälsotillstånd och ger ett bättre — och mer selenrikt — kött från slaktdjuren. Men skördeprodukter från selenfattiga jordar ger fortfarande selenfattiga livsmedel, både för djur och för människor. Det bör därför vara på tiden att också tillförsäkra människorna tillräckliga mängder selen i kosten eller genom kosttillskott. Moderna, vetenskapligt oantastbara undersökningar har påvisat selenets stora betydelse även för människors hälsotillstånd. Jag skall naturligtvis inte här i kammaren referera den omfattande vetenskapliga dokumentation som finns i vår omvärld. Men jag vill rent allmänt medverka till att skapa en bred kännedom om att selenförekomst i den mänskliga födan är långt viktigare än vad som hittills uppmärksammats av svenska politiker, forskare och läkare — och socialstyrelsen. Man bör därför snarast föranstalta om att selenets viktiga egenskaper bekantgörs och att selen får användas som livsmedelstillsats och som kosttillskott genom den svenska handeln. I normal dosering är selen inte giftigare än många andra livsviktiga ämnen, varför en eventuellt påstådd giftighet inte bör utgöra något hinder för allmänhetens fria tillgång till selenprodukter såsom ett värdefullt kosttillskott. I motion nr 2107 försöker jag fästa uppmärksamheten på värdet av s.k. magnetterapi i den svenska sjukvården. I motiven för avslag på den motionen hänvisar utskottet till att det är socialstyrelsen och medicinska forskningsrådet som har att ta initiativ när det gäller forskning och utvecklingsarbete beträffande bl.a. metoder för behandling av sjukdomar. Ja, det är ju både riktigt och i högsta grad önskvärt. Men då sådana initiativ inte tas inom ett antal områden som förefaller att vara intressanta och värdefulla för återställandet av människors hälsa, då må man ju på den politiska vägen få försöka intressera vederbörande för att studera dessa terapier. Det framhålls i utskottsbetänkandet att man från vetenskapligt håll inte har funnit vederhäftig dokumentation beträffande magnetterapins effekter på viss sjukdom. Riktigheten i denna utsago skall inte ifrågasättas här, men mycket beror ju ändå på hur pass intresserat och omfattande man vill söka sin dokumentation. Jag som har försökt följa magnetterapins utveckling med tekniskt intresse tycker mig ha funnit en stor mängd positivt skildrade resultat av magnetterapi inom flera olika sjukdomsområden. Det rör sig visserligen endast om uppgifter i inoch utländska tidningar och tidskrifter, men en viss tilltro måste man ju få sätta även till den formen av meddelanden. Men låt mig ta ett exempel från vårt eget land. Varje år företas minst ett tusental amputationer vid våra lasarett på grund av otillräcklig blodcirkulation i ben och fötter, bl.a. hos diabetiker och gamla människor. Det hävdas från utövare av magnetterapi att magnetspolarnas pulserande fälteffekt stimulerar cellverksamheten och vätskeflödet inom det behandlade området, så att amputation inte behöver utföras. Det finns inte någon godtagbar svensk läkaravhandling om detta. Det finns emellertid inte heller någon medicinsk dokumentation som kan påvisa att dessa uppgifter är felaktiga. Och det kan väl ibland råka bli så att — inom sitt område mycket kunniga — medicinska bedömare sätts på uppgifter som de inte har intresse eller kunnande för att studera med den positiva inriktning som bör förefinnas. Man frågar sig naturligtvis: Hur många och vilka läkare i vårt land har verklig kunskap om terapeutiskt applicerade magnetfälts inverkan på levande materia. Många kammarledamöter tycker kanske att ett så selektivt inriktat behandlingsärende som denna terapiform inte har något berättigande här i riksdagen. Men jag anser att varje fråga, vars snara handläggande kanske kan rädda många människor från sjukdom, amputation och för tidig död, har sitt fulla berättigande häri kammaren. Herr talman! Till sist några ord om motion 955, som också har avstyrkts. Den motionen utgör egentligen ett 25-punkts program för att i de flesta avseenden bygga upp och främja sådant som omfattar vad jag här i riksdagen har benämnt ”den fria vårdsektorn”. Detta innebär sådant inom hälsoskydd samt friskoch sjukvård som inte utgörs av lasarett, apotek och konventionellt verksamma läkare. Det är en saklig önskelista, som omfattar främjandet av biologiskt inriktad medicin med vissa alternativa terapimetoder och näringsriktig kost. Det gäller helhetssynen på människan och hennes sjukdomar — det holistiska synsättet. Jag vågar påstå att de 25 punkterna bör kunna utgöra en ledning för de politiker och andra som vill verka för den nya tidsålderns syn på människan och sjukvården. Jag vill därför rekommendera intresserade att själva gå igenom och bedöma värdet av de 25 punkterna i motion 1981/82:955 eller i boken ”Hälsa-till alla”. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Alltför många tecken här i landet på senare år tyder på att de rättsstatliga förhållandena är i gungning på många områden. Det är väldigt svårt att föra talan och strida mot stora, tunga och svåråtkomliga offentliga apparater. Det är också ofta så att rättsväsendets — särskilt det administrativa — dagliga praxis har en tendens att avlägsna sig från lagstiftarens avsikter, och detta bevakas och upptäcks alltför sällan. Det är med andra ord svårt att få rätt för en vanlig enkel medborgare. Detta skall ses i perspektivet att ändamålet med rättsstatliga förhållanden och regler just är att skydda dem som annars löper risk att bli nedtryckta och få sin rätt eftersatt. Bra lagar — vilket inte alla lagar är — är till för de svaga i samhället. De starka och rika behöver i stort sett inga lagar; de klarar sig med pengar eller — i förekommande fall — med revolver. Det betyder alltså att de som befinner sig i en svaghetsposition, som har ett socialt handikapp av något slag, i särskilt hög grad behöver de rättsstatliga förhållandenas och procedurernas skydd och hjälp. Till den kategorin kan man väl lugnt räkna den stora gruppen patienter vid sjukhusen, inte minst den hundratusenhövdade skara som varje år passerar genom den mentalsjukvård som här i Sverige arbetar med ett mycket högre mått av tvångsomhändertagande och tvångsförfogande över människor än i något annat jämförbart industriellt land. Man tycker att det när medborgarrätten har en så svag ställning inom ett viktigt område — och vi vet hur den fungerar i praktiken — skulle finnas ett annat och litet mer påtagligt intresse från riksdagens socialutskott för förslagen om tillsättande av en patientombudsman, som skulle kunna företräda patienternas åsikter mot det mäktiga landstingspartiet och det inflytelserika sjukvårdsetablissemanget. Men icke så. Summariskt och utan någon som helst argumentation — man upprepar inte ens den dåliga och kortfattade argumentationen från i fjor — avfärdar socialutskottet även denna gång vpk:s krav på inrättande av tjänst som patientombudsman och dessutom även den anpassning som vi kräver av de rättsliga procedurerna till normala rättsstatliga förhållanden. Det är nämligen så inom denna sektor att rättskipningen inte innehåller vare sig någon likformighet för parterna eller någon likvärdig representation ideninstans som skall döma i målen. Den innehåller heller inte fri tillgång för den rättssökande parten till alla de handlingar som kan behövas. Vissa handlingar kan den sökande i förekommande fall av sjukvårdsetablissemanget förvägras att ta del av, vilket ju är ett ganska oerhört rättsövergrepp i den mån det kommer till användning i en konkret situation.

Konsumentombudsmannen har t.o.m. erbjudit sig att själv, i väntan på att särskilda tjänster inrättas, fungera som patientombudsman — dvs. en statlig tjänsteman har erbjudit sig att utan särskild kostnad ta över denna funktion. Men det erbjudandet nämner man inte ens. Man struntar alltså i att tala om det och avvisar det därmed. Då frågar jag: Vad är det för intresse för de svaga i samhället? Vad är det för attityd till en viktig rättsfråga, som berör hundratusentals patienter och deras förhållande i vårt land? Det finns en logik i den regeringspolitik som nu förs, vars främsta kännetecken är att den spottar de svaga och de sämst ställda i samhället i ansiktet. Det gör man med karensdagar, med reallönesänkningar, gentemot hyresgästerna och nu tydligen också mot den kategori av människor som jag här har tagit upp. Det förvånar mig inte att man gör detta på regeringssidan, men jag finner det svala intresset från den socialdemokratiska utskottsgruppens sida beklämmande. Där kunde man väl till nöds ha ansträngt sig för en litet annan attityd och ha kostat på sig ett särskilt yttrande, till den verkan det hava kan. Hur som helst är detta icke någon vpk-logik, herr talman, varför jag yrkar bifall till motion 268.
Herr talman! Som Jörn Svensson själv påpekade har vi flera gånger de senaste åren behandlat de förslag som framförs i motionen, och det har vi gjort ingående. Det är anledningen till att vi inte denna gång låtit frågan bli föremål för någon utförlig behandling. Bakgrunden i frågan är bl.a. att hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd inrättades den 1 juli 1980 och alltså inte har varit i funktion med nuvarande regler mer än i knappt två år. Vi tycker att det kan vara av visst värde att få erfarenheter av den nya organisationen. Den innebar en förstärkning av patienternas rätt och ställning, och det var vi överens om när vi behandlade det ärendet, även om Jörn Svensson då liksom nu var otillfredsställd och tyckte att man borde gå längre. Mot denna bakgrund är det litet svårt att förstå att Jörn Svensson måste beskriva verkligheten i så upphetsade tongångar som han nu använde. Jörn Svenssons allmänna tal om att politiken går ut på att försämra för de svaga osv. är dessutom lika felaktigt. Jag slog just upp i budgetpropositionen där det framgår att socialutgifterna har ökat i andel av nationalprodukten. Det beror på att vi även i tider med begränsade resurser vill slå vakt om de svaga i samhället. Men jag vill också betona, liksom jag har gjort när vi tidigare har behandlat de här frågorna, att jag inte är motståndare till en organisation med patientombudsmän. Nu har vi fått förtroendenämnder i landstingen, och vi har i regel också tjänstemän som skall vara verkställande i förtroendenämnderna. Man kan se dem som ett slags patientombudsmän. Deras viktigaste uppgift är att se till att informationen fungerar bra mellan vårdgivare och vårdtagare, eftersom många av klagomålen beror på att man inte har kunnat förstå varandra på ett riktigt sätt. Men de skall också ta upp klagomål. Kan man inte få rättelse den vägen, kan man gå vidare till ansvarsnämnden. Jag håller inte alls för uteslutet att erfarenheterna av denna nya organisation kommer att bli, att man så småningom finner att tjänster som patientombudsmän bör inrättas. Jag tror inte att det finns någon i utskottet som är direkt motståndare till det, i vart fall är inte jag och det parti som jag företräder det. Men vi tycker att det kan vara rimligt att genomföra reformer stegvis och dra nytta av de erfarenheter man får på det sättet. Vi diskuterade också, både i anslutning till socialtjänstlagen och lagen om sluten psykiatrisk vård, om man skulle ha en särskild institution som kontaktman för personer som omhändertas inom den psykiatriska vården. En sådan kunde också fylla en funktion liknande den motionärerna tar upp. Även om jag förstår att Jörn Svensson vill vidhålla sitt motionsyrkande, tycker jag att de motsättningar han tecknar med sitt inlägg inte är fullt så stora i verkligheten. Det kunde Jörn Svensson kanske erkänna. Som jag tidigare sade, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill säga till Gabriel Romanus att jag inte alls är upphetsad. Men till skillnad från andra debattörer ger jag alltid öppet uttryck för min irritation och vrede när jag möter den här typen av likgiltighetens mur från beslutsfattare och politiskt ansvariga, som fördröjer och förhalar frågor år efter år. Vadär patienterna hjälpta av Gabriel Romanus prat om att han inte ställer sig avvisande till att patientombudsmannatjänster inrättas? Vad hjälper det? Om han hade tänkt sig att det så småningom skulle inrättas sådana tjänster, varför tar han inte konsumentombudsmannens erbjudande att fungera som en sådan? Det hade varit en alldeles utmärkt inledning, och det hade uppenbarligen inte kostat någonting. Det är den typen av likgiltighet som irriterar mig. Först erkänner man att det ligger mycket i en argumentation, sedan gör man inte ett dugg, trots att man har ett erbjudande från en av rikets ämbetsmän under näsan. Sedan vill jag övergå till frågan om den ändrade ordningen för handläggningen av patienträttsliga ärenden, som genomfördes för ett par år sedan. Då presenterade man ett system som hade i princip likadana brister som det gamla, nämligen att det organ som skulle handlägga frågorna hade en väldig övervikt av folk med anknytning till landstingspartiet eller sjukvårdsapparaten. Det fanns ingen representant för patienterna med. Man låtsades inte om att de hade några organisationer, därför utsåg man inte heller någon som kunde företräda dem. Det nya organet gjorde inte — liksom inte heller det gamla ansvarsorganet — parterna likställda. De gav heller inte full tillgång till det material som en sökande part kan göra anspråk på. Det hade i princip samma typer av skevheter och rättsstatliga tvivelaktigheter som det gamla. Och så vill Gabriel Romanus förhala hela lösningen av frågan efter rättsstatliga principer och hela lösningen av frågan om patientombudsmän genom att hänvisa till att vi först måste skaffa oss erfarenheter. Hade vi inte erfarenheter tidigare av det förhållandet att i 97 20 av fallen klagomålen avvisades? Visar inte denna abnorma statistik tydligt vilken slagsida de rättsliga förhållandena har på det här området? Höves då särskilt mycket mer erfarenheter? När jag hör Gabriel Romanus argumentera erinrar jag mig en klassisk scen i Lewis Carrolls utmärkta bok Alice i Underlandet. Där sitter Alice till bords tillsammans med Marsharen. Så säger Marsharen: Vill du ha lite vin? — Då svarar Alice: Jag ser inget vin. — Nej, säger Marsharen, det finns inget.
Herr talman! Bara ett par synpunkter med anledning av Jörn Svenssons första anförande. Den socialdemokratiska gruppen hade inget behov av att avge något särskilt yttrande, som Jörn Svensson krävde. Vi står helt bakom utskottets förslag, som vi menar är väl avvägt. Sedan må Jörn Svensson tycka precis vad han vill.
Herr talman! När jag uppmanar Jörn Svensson att vara mindre upphetsad syftar jag naturligtvis inte på hans tonfall — dem kommenterar jag inte — utan på hans beskrivning av verkligheten. Jag tycker att Jörn Svensson tecknar en felaktig bild, när han talar om likgiltighet från alla andras sida utom från hans egen och vpk:s, och när han påstår att vi andra vill förhala frågan. Det är faktiskt så att det genomfördes en reform på detta område för mindre än två år sedan. Vi som trodde att det var ett bra beslut vill nu se erfarenheterna av det, innan vi går vidare eller gör några ändringar. Jag förmenar inte Jörn Svensson rätten att hålla på sin mening och de förslag som han framförde då, men kom inte och påstå att vi andra är likgiltiga bara för att vi vill se effekten av det som vi då trodde var bra! Vi är inte likgiltiga. Jag säger än en gång att det mycket väl kan hända att slutsatsen blir att man skall inrätta formliga tjänster som patientombudsmän. Dock tror jag inte att vi skall lägga uppgiften på konsumentombudsmannen utan att det i så fall skall vara regionala patientombudsmän. Jag kan heller inte förstå hur någon som har sysslat med politiskt arbete och riksdagsarbete och dessutom har en bakgrund som byråkrat, som Jörn Svensson har, kan säga att det skulle vara gratis, att det inte skulle kosta någonting, om konsumentombudsmannen skulle sköta den här uppgiften. Det är väl inte så att tjänstemännen inom konsumentverket arbetar utan lön eller att de inte har något att göra. Det är självklart att det kostar pengar, vem som än skall utföra det här arbetet. Det betyder inte att förslaget skall avvisas av det skälet, men kom inte och försök inbilla någon att konsumentverket plötsligt kan ta på sig en ny stor uppgift utan att det kostar något! Om det inte skulle kosta något, finns det anledning att undersöka om man hittills har använt pengarna på rätt sätt på konsumentverket. När det gäller frågan om den ordning vi har fattat beslut om är orimlig, vill jag säga att de lekmän, politiker, som ingår i den här nämnden skall företräda allmänheten. Jag tror att man på det sättet får lika bra företrädare för allmänheten som om representanterna skulle utses av de än så länge mycket små patientorganisationer som Jörn Svensson tänker på. I det fallet tror jag att de politiska partierna utser lika goda företrädare för patientintressena. Jag kan heller inte säga att när andelen klagomål som leder till prickning av sjukvårdspersonalen — för det är det som det handlar om — uppgår till ett visst procenttal, då fungerar nämnden, men när denna andel ligger under detta procenttal, då fungerar den inte. Jag förstår inte vad ett sådant uttalande skulle bygga på.

Herr talman! Jag vill gärna be åhörarna att nu notera den metodik som Gabriel Romanus använder för att prata bort den här saken. Han upprepar här precis vad han sagt i ett par-tre år, att orsaken till att man inte kan ge patienterna likvärdig representation i det dömande organet är att det inte finns några representativa patientorganisationer, att de som finns är mycket små. Lägg ihop alla handikapporganisationerna — reumatikerna, diabetikerna osv. — och se hur många hundra tusen medlemmar de sammanlagt har! Detta kallar Gabriel Romanus för små organisationer, precis som om han inte visste att de existerar. Detta är demagogi — pampdemagogi av den värsta sorten. Man försöker förtiga en verklighet som man vägrar att ta ställning till. Vi är inte likgiltiga, säger Gabriel Romanus. Men det finns ett erbjudande från en statlig ämbetsman, som t. v. vill ta hand om bevakningen av patienternas rättigheter. Det erbjudandet vill man inte ta. Skall det visa ett intresse för patienternas organisationer, eller visar det just likgiltighet? Om vi inte redan är i 1984 och orden betyder raka motsatsen mot vad de brukar göra, är detta ett exempel på just likgiltighet. Till Göran Karlsson vill jag bara säga: Han vinner ingenting på att försöka vara arrogant mot mig. Dem han verkligen är arrogant mot genom sitt senaste yttrande är patienterna.
Herr talman! Jörn Svensson blandar bort korten när han försöker likställa handikapporganisationer och patientorganisationer. De här fallen handlar i regel inte om handikappade utan om människor med akuta sjukdomar, och det finns inte några särskilt stora organisationer som företräder dem. Mig veterligen har inte handikapprörelsen begärt att få utse företrädare i hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd, vilket har sin förklaring i att den inte i första hand sysslar med handikappfrågor. Handikapprörelsen saknar inte företrädare i olika organ, men det är inte handikapporganisationerna det här handlar om utan ett par mycket små patientorganisationer. Det vet Jörn Svensson lika bra som jag, så försök inte blanda ihop begreppen. Det andra jag vill säga är att det inte är likgiltighet för frågan om man t. v. ställer sig mycket skeptisk till tanken att konsumentombudsmannen skall få till uppgift att vara patientombudsman. Vi har en organisation på det regionala planet i form av förtroendenämnder och deras tjänstemän. Jag tror för min del att det är mycket bättre att bygga vidare på den organisationen, om den inte fungerar och löser sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt, än att blanda in konsumentombudsmannen i de här sammanhangen. KO har inte f. n. någon särskild kompetens när det gäller att bedöma sjukvård. Jag förstår inte hur Jörn Svensson kan säga att konsumentombudsmannen har erbjudit sig att fungera som patientombud och att det inte kostar någonting. Det är bara att tacka och ta emot! Men om det skall vara någon mening med det hela skall i så fall konsumentverket tillföras medicinskt kunnande. Annars kan väl inte KO uppträda som patientföreträdare. Vi har fattat beslut på detta område som bygger på landstingen, alltså den regionala organisationen. Om det visar sig att den inte fungerar får vi försöka något annat, men låt oss först se om den fungerar. Det är inte uttryck för någon likgiltighet. Jag tillbakavisar de anklagelserna. Det finns ingen grund för dem.
Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter att observera att det var kammarens mest arrogante ledamot, Jörn Svensson, som anklagade mig för arrogans. Jag sade att vi inte ville skriva något särskilt yttrande över motioner från Jörn Svensson eller övriga företrädare för vpk. Vi behandlar frågan sakligt och inte efter politiska linjer. Kom ihåg det, Jörn Svensson.
Herr talman! Jag konstaterar bara, Göran Karlsson, att om man år efter år möter patienternas behov och krav på detta sätt, då är det en arrogans mot patienterna.

Herr talman! Jag beklagar att jag använder ord som Jörn Svensson inte förstår. Vi har behandlat frågan sakligt, och det Jörn Svensson sagt tidigare blir inte bättre för att han upprepar det år efter år.

Herr talman!

Nästan alla gravida kvinnor besöker nu för tiden mödravårdscentralerna och får där en mycket bra kroppslig vård. Däremot är den sociala och psykologiska vården av gravida kvinnor dåligt utbyggd. Trots att man har diskuterat dessa frågor under ett antal år, finns det mycket att göra på detta område. Under senare år har olika metoder prövats för att förbättra stödet till blivande mödrar, t.ex. psykologisk fortbildning och handledning genom att psykologer knutits till mödravårdscentraler, olika former av samarbete mellan mödrahälsovård och socialvård, föräldragrupper samt försök med tidig kontakt och stöd till missbrukande mödrar. Mycket återstår emellertid, och det är uppenbart att de nuvarande arbetsmetoderna och personaldimensioneringen inom mödrahälsovården inte räcker till för de insatser som man behöver göra på det psykosociala området. Föräldrautbildningen, som nu har kommit i gång och som är knuten till barns födelse, kommer förmodligen att få positiva effekter för många föräldrar. Men föräldrautbildningen bygger på frivillighet, och erfarenheter från andra områden visar att det är svårt att nå och motivera just de människor som mest behöver t.ex. en sådan aktivitet som föräldrautbildningen. Därför är det viktigt, menar jag och vpk, att det finns både psykologer och kuratorer, som är knutna till alla mödravårdscentraler och som arbetar i den ”vanliga” verksamheten på centralerna. Herr talman! Det gör ont att föda barn, och de flesta — men inte alla — kvinnor känner också en mycket stor smärta under förlossningen. Smärtorna har inte bara en fysiologisk grund utan hänger samman med en rad olika faktorer. Detta har påvisats i olika undersökningar. Stark smärta och ångest under förlossningen kan få allvarliga följder både för kvinnan och för hennes barn, liksom också för hennes man. Det behövs inte bara en teknisk beredskap för att hjälpa kvinnor med starka smärtupplevelser utan också mycket stor lyhördhet och psykologisk kunskap hos personalen. Fortfarande är — och vi har talat om detta tidigare i dag — trots alla de kontraceptiva metoder som finns, uppemot 40 96 av alla graviditeter oplanerade, och dessa kvinnor har ofta svårare smärtupplevelser vid förlossningarna. Undersökningar som har gjorts i Lund och Västervik visar att kvinnor som hade en otrygg social situation kände mer smärta än vad andra kvinnor gjorde. Ångest förstärker också smärtkänslan. Under åren har det gjorts många undersökningar där man har försökt mäta hur många procent av kvinnorna som känner ”outhärdlig” smärta under förlossningen. Socialstyrelsen fastslår att mellan 30 och 50 926 av kvinnorna skulle behöva få det man kallar för effektiv smärtlindring, dvs. smärtlindring med de mest avancerade metoderna. En undersökning vid Huddinge sjukhus visar att hälften av kvinnorna behöver hjälp mot smärtan med antingen paracervikalblockad eller med epiduralanestesi. Men det finns också undersökningar som visar på ett behov som ligger betydligt över dessa siffror, som jag i och för sig tycker är ganska höga. Upp emot 85 96 skulle enligt en undersökning i Uppsala behöva effektiv smärtlindring. Herr talman! För elva år sedan fattade riksdagen ett beslut som var menat att garantera alla kvinnor som behövde det en kvalificerad smärtlindring. Fortfarande är det bara förunnat ett fåtal kvinnor att få den hjälp som de faktiskt har rätt till, eftersom det har beslutats i den här församlingen. De senaste tillgängliga siffrorna, som förstås skall ses mot bakgrund av de ”smärtsiffror” som jag har redovisat här, visar att knappt 20 90 av kvinnorna får den hjälp de behöver. Man kan alltså konstatera att bristen på effektiv hjälp mot smärta när kvinnor föder barn fortfarande är oacceptabelt stor. Hur kan det då komma sig att situationen ser ut som den gör efter ett elva år gammalt riksdagsbeslut? Hade den politiska viljan funnits hos berörda beslutande organ, hade situationen för kvinnorna varit bättre. Enligt vpk:s mening måste bristen på läkare och annan personal inom mödraoch förlossningsvården försvinna. Personal av alla kategorier måste finnas tillgängliga alla tider på dygnet. Rätten till att få effektiv smärtlindring får inte bli beroende av om man råkar föda på dagen eller på natten. Det är viktigt att vid fördelningen av läkartjänster just detta område får de tjänster det behöver. Vi anser också att de barnmorskor som har utbildning i att administrera en effektiv smärtlindring skall få utföra sådan, så länge som det fortfarande råder brist på läkare. Vi menar vidare att den psykoprofylaktiska metoden kan ge en bra förberedelse, men att den inte kan ersätta effektiva smärtlindringsmetoder. Utskottet avstyrker vpk-motionen med motiveringen att det inte är angeläget att vidta några åtgärder. Men om man ser på siffrorna, tycker jag att det finns all anledning att bifalla motionen.

Herr talman! Socialstyrelsens allmänna råd om hälsovård för mödrar och barn inom primärvården har nyligen utkommit. Dessa råd är avsedda som underlag för sjukvårdshuvudmännens planering och verksamhet. Man understryker här starkt att mödravården och det förebyggande arbetet i form av föräldraundervisning och förberedelse inför förlossningen inklusive psykoprofylax bör decentraliseras och läggas in i primärvården. I motionen av Inga Lantz m.fl. begär vpk ökat antal läkaroch barnmorsketjänster för att ”rimlig tid skall kunna anslås även till det mentalhygieniska arbetet”. Man vill också ha kuratorer och psykologtjänster på varje mödravårdscentral. Inga Lantz befinner sig den här gången som motionär i ett för henne något ovanligt sällskap, nämligen med Gösta Bohman m.fl. i den moderata partimotionen. Moderata samlingspartiet påpekar i sin partimotion behovet av kvalificerade resurser för samma verksamheter, men på ett något annorlunda sätt. Vi påpekar behovet av för uppgiften väl utbildad personal, dvs. bl.a. läkare med specialistkompetens inom gynekologi och obstetrik och också för det abortförebyggande och abortrådgivande arbetet i primärvården. Detta är, menar vi, en förutsättning för att man skall kunna bygga upp de kvalificerade vårdresurser och de väl fungerande vårdlag på mödravårdscentraler och andra vårdcentraler som vi alla önskar. Beträffande ökad satsning på vad vpk kallar det mentalhygieniska arbetet och som jag vill kalla ett psykosocialt behandlingssätt instämmer jag med Inga Lantz, men jag hävdar att ett sådant behandlingssätt, en helhetssyn och en positiv och inkännande attityd inte är något som nödvändigtvis bedrivs på särskild tid. Det är något som skall genomsyra hela vården och alla anställda. Man kan också komma långt med hjälp av den redan befintliga personalen — det är inte alltid som en satsning på ökad kvantitet medför ökad kvalitet. Jag håller med om att kuratorer och psykologer bör finnas tillgängliga för mödravården och för den abortförebyggande verksamheten. Men tjänster vid varje mödravårdscentral är kanske ett alltför stelt sätt att blint spä på med resurser. Det är inte säkert att man överallt skall satsa på så stora enheter, att hela tjänster för alla yrkeskategorier kan finnas. Men när det gäller flexibla lösningar, vård nära människorna och kvalificerade kunskaper också ute i primärvården, då är vi överens. I ett läge med knappa resurser för landstingen är det kanske klokare att starta med kvalitetsaspekten, fortbildningen och tillräckliga krav på kompetens i stället för att i första hand begära fler tjänster. Dock tror också jag att fler tjänster så småningom kommer att behövas, om inte annat för den händelse födelsetalen återigen ökar. Personligen tror jag det förtjänar påpekas i många sammanhang att vi i dag klarar en hög kvalitet i den förebyggande hälsovården för mödrar, bl.a. på grund av våra mycket låga födelsetal, i en organisation som ursprungligen har varit avsedd för en högre nativitet. Till vår tillfredsställelse kunde vi moderata ledamöter vid en föredragning, som representanter för socialstyrelsen gjorde inför utskottet, konstatera att kravet i den moderata partimotionen kommer att tillgodoses dels genom den planering som socialstyrelsen förordar, dels genom den fördelning enligt läkarfördelningsprogrammet som nu sker. Det gäller bara att landstingen uppmärksammar riktlinjerna i de nämnda allmänna råden för hälsovården för mödrar och barn och f. ö. också vad som i annat sammanhang anförts om psykiatrisk kompetens i primärvården. Så har vi debatten om smärtlindring vid förlossning. Det är väl tredje gången Inga Lantz och jag för den här i kammaren, och fler lär det bli, om vi båda finns kvar i riksdagen, när väljarna sagt sitt! Senast förde vi den här debatten i december 1980. Vi var utförliga och detaljerade då. Jag tänker inte vara så långrandig i kväll. 1980 gjorde riksdagen ett tillkännagivande för att tillmötesgå bl.a. kraven i vpk:s motion. Man begärde att socialstyrelsen skulle komma med den sedan länge beställda redogörelsen för läget på smärtlindringsfronten — vi kan väl efter många års ställningskrig för kvinnornas sak kalla det så. I januari 1982 kom redogörelsen, kanske på grund av att socialutskottet kallat in socialstyrelsens representanter till föredragning i frågan. Frågan var intressant och i mycket en bekräftelse på det jag anförde i debatten 1980. Min förmodan att efterfrågan på smärtlindring av mera teknisk natur, paracervikalblockad och epiduralanestesi, skulle stabiliseras på ca 20 26, visade sig vara riktig. Socialstyrelsens representanter påpekade vid föredragningen att de personella resurserna i dag finns. Det råder inte längre brist på personal i de här kategorierna, inte ens på anestesiläkare. Men man förklarar de fortfarande rådande stora skillnaderna mellan utnyttjandet av de här smärtlindringsmetoderna på olika sjukhus framför allt med olika attityder. Det finns attityder som skall påverkas, och det finns attityder att ta hänsyn till. Det som skall påverkas är negativa eller likgiltiga attityder hos berörd personal på vissa förlossningskliniker. Jag tror att socialstyrelsen är inne på rätt väg, när den nu planerar konferenser i dessa frågor för företrädare för de olika klinikerna. Att träffas och utbyta idéer och att också känna en viss press, om man upptäcker att andra är bättre än man själv på en del områden, kan vara nyttigt när det gäller att påverka. De attityder som man skall ta hänsyn till är de i icke oväsentlig utsträckning förändrade attityderna hos de födande kvinnorna. Det är uppenbart att psykoprofylax och andra mindre tekniska metoder för att lindra smärta vid förlossning i dag är mycket populära hos barnafödande kvinnor — och det är inget fel i det. Det är inte heller något fel på vpk:s lyhördhet för vad som rör sig i opinionen. Då kommer vi tillbaka till satsningen på fortbildning och på ett psykosocialt behandlingssätt för att skapa en riktig attityd i arbetet, både i primärvården och hos de personal som arbetar i förlossningsvården. I dag är antagligen tillgången på såväl de rent tekniska resurserna som för uppgiften utbildade personalgrupper tillräcklig. Till sist behandlas i betänkandet också en folkpartimotion, där det begärs en återkommande redovisning från socialstyrelsen av läget när det gäller smärtlindring vid förlossning. Utskottet säger: ”Mot bakgrund av riksdagens uttalanden i betänkandena SoU 1976 81:11 samt regeringens beslut med anledning av dessa uttalanden förutsätter utskottet att socialstyrelsen — utan något ytterligare initiativ av riksdagen — kommer att kontinuerligt inhämta, sammanställa och redovisa uppgifter om resursoch planeringsläget inom de olika sjukvårdsområdena i fråga om verksamhet med smärtlindring vid förlossning.” Vi kan väl förmoda att så sker i fortsättningen.